Herr talman! Varför skall vi vänta på det svarta guldet? Det ligger ju bara där och väntar på oss. Utanför Gotlands ostkust ligger Klints bank. Sedan flera år tillbaka har här genomförts ett antal olika undersökningar och mätningar. Allt tyder på att det finns ett omfattande område med strukturer som efter undersökningar anses innehålla stora mängder olja. Flera oljebolag, däribland vissa svenska, har gjort inmätningar i detta område. Ett område av liknande geologisk uppbyggnad och arealomfattning som det vid Klints bank finns i sydöstra delen av Östersjön, det s.k. Kaliningradområdet. Här finns redan produktion sedan ett tiotal år. Tillgänglig information visar att nuvarande dygnsproduktion är på omkring 4 800 Varför har då inte oljebolagen satt i gång med borrningar i Östersjön? Jo, därför att de inte har fått borrtillstånd. Enligt många experter är detta koncept av så stor dignitet att det skulle påverka den svenska ekonomin. Det är dessutom intressant att påpeka att det inte kostar oss skattebetalare något, eftersom alla kostnader bärs av de företag som genomför prospekteringen. Nog borde väl staten ta till vara alla tänkbara möjligheter att öka sina inkomster i den situation som vi har för närvarande. Det skulle dessutom få mycket positiva effekter för Gotland i form av nya kontor, bostäder, oljeterminaler osv. Jag finner det därför märkligt att utskottet så lättvindigt viftar bort problemet. Ansökan lämndes i ett fall in 1989, och beslutet kommer förhoppningsvis först 1993. Det är en lång tid, och det är knappast uppmuntrande. Utskottet avfärdar även behovet av en strategi för oljeutvinning. Så här står det i utskottets betänkande: ''Vad härefter gäller frågan om behovet av en svensk strategi för oljeutvinning vill utskottet påminna om de möjligheter som står till buds för envar av marknadens aktörer att -- om han bedömer potentialen gynnsam -- vidta erforderliga åtgärder, innefattande ansökan om tillstånd för prospektering. Något behov av statlig oljeutvinningsstrategi torde mot denna bakgrund knappast föreligga, vare sig för land eller marinbaserad utvinning.'' Därmed avstyrker man motionen. En sådan strategi skulle enligt min uppfattning kunna underlätta och uppmuntra enskilda initiativ och, som jag tidigare framfört, gagna Sverige både sysselsättningsmässigt och ekonomiskt. En fråga av stor vikt i ett sådant sammanhang är dessutom att fastslå statens roll i en kommande utvinning. Hur stor skall den delen vara? Hur stor del får oljeprospekteringsföretaget behålla? I betänkandet framförs även betänkligheter beträffande miljöanpassningen. Det kan vara intressant att här påpeka att oljan är av hög kvalitet med lågt svavelinnehåll. Den har lågt tryck och kan inte läcka ut. Den måste pumpas upp. Riskerna för läckage med en pipeline till Gotland är troligen betydligt mindre än riskerna med de transporter med oljetanker som för närvarande äger rum i Östersjön. Vi vet ju att det förekommer haverier. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår reservation 4 Jag vill ta tillfället i akt och ställa tre frågor till Karin Falkmer. Först: Är det rimligt att en ansökan som inlämnats 1989 skall komma till beslut först Fråga två: Är det inte rimligt att landet skall ta till vara alla möjligheter till förbättring av handelsbalansen och sysselsättningen i en sådan situation som vi har för närvarande? Fråga tre: Är det inte rimligt att lägga fast en strategi som uppmuntrar och främjar oljeutvinning i Östersjön, speciellt som det inte belastar statskassan utan bara kan tillföra den inkomster?

Herr talman! Vid behandlingen av näringsutskottets betänkande 26 har Vänsterpartiets representant inte kunnat vara med vid justeringstillfället. Men vi har avgett två motioner till detta betänkande som uttrycker en del av vad vi tycker om mineralpolitiken. Jag skall inte närmare gå in på dessa. Jag skall heller inte gå in på vad vi har för grundsyn på prospekteringsverksamheten, även om det nästan är lockande att göra det nu. Jag har en vädjan till Karin Falkmer och regeringen: Satsa offensivt på prospekteringsverksamheten för att rädda svensk gruvindustri. Den är av nationellt och internationellt intresse. Jag skall inte gå in på vilka yrkanden som vi har i motionerna till detta betänkande. Jag och Vänsterpartiet står självfallet bakom dem. För övrigt finns det delar av de socialdemokratiska motionerna som vi kommer att stödja vid en eventuell votering.

Herr talman! Med de goda förutsättningar som finns i den svenska geologin när det gäller att hitta nya fyndigheter är det viktigt att staten skapar goda allmänna förutsättningar för företagen att etablera sig i vårt land. Syftet med regeringens mineralpolitik är att underlätta för svenska och utländska prospektörer att vilja investera i Sverige. De statliga insatserna inriktas därför på det första ledet i prospekteringskedjan. För att underlätta är det minst lika viktigt och betydelsefullt att det framtagna geologiska materialet görs lättåtkomligt för prospekteringsföretagen. Därför inrättas det nya Mineralkontoret i Malå. Jag hoppas mycket på detta. Mineralkontoret skall samla all prospekteringsinriktad geoinformation som i dag finns spridd på olika ställen till en geocentral. Mineralkontoret skall aktivt marknadsföra materialet såväl till inhemska som till utländska intressenter. Kontoret skall fungera som ett serviceorgan gentemot prospekteringsföretagen. En annan viktig sak för att stimulera gruv och mineralindustrin och prospekteringsföretagen är att vi har en minerallagstiftning som lockar till prospektering. Det ligger på riksdagens bord en proposition med förslag till förbättringar i minerallagstiftningen. Mineralkontoret och förbättringar av minerallagstiftningen kan tillsammans med det nya, positiva näringsklimat som regerigen skapat förbättra möjligheterna till prospekteringsvilja i När det gäller Socialdemokraternas uppfattning och det Mats Lindberg sade, har vi olika syn på statens roll när det gäller ansvarsområden. Socialdemokraterna vill ha kvar prospekteringsstöd. De sitter fast i sitt bidragstänkande och misstror näringens förmåga att klara sig utan stöd. Jag har fullt förtroende för aktörerna inom gruv och mineralindustrin. Det är inte företagen som har protesterat mot att vi har tagit bort prospekteringsstödet. Det vi gör är just det som företagen har bett om. Herr talman! Jag hoppas att det inte ses som ett brott mot vett och etikett om jag något kommenterar den socialdemokratiska klädsen här i kammaren i kväll under denna sena timme. Mats Lindberg gick här upp i talarstolen iklädd det senaste socialdemokratiska vårmodet -- I dessa spenderbyxor har de socialdemokratiska ledamöterna i näringsutskottet stoppat 500 miljoner kronor, dvs. en halv miljard. Ur spenderbyxornas fickor plockade Mats Lindberg alldeles nyss upp 100 miljoner till prospekteringsstöd. De andra pengarna pytsar man ut i mindre och större poster i olika betänkanden. Jag måste erkänna att jag fick en nästan oövervinnelig lust att gå upp till talarstolen och handgripligen dra av Mats Lindberg dessa spenderbyxor. Att jag inte följde denna ingivelse berodde inte bara på respekt för talmannen och på respekt för anständigheten i kammaren. Det var helt obehövligt. Det nya socialdemokratiska vårmodet, spenderbyxor, är precis så verkliga till form och innehåll som de ryktbara kläder som kejsaren bar i den välkända sagan om kejsarens nya kläder. miljoner kronor i fickorna, är och förblir en illusion så länge som partiet inte kunnat visa upp de besparingsförslag som man påstår att man har. Mats Lindberg försöker här med ett illusionsnummer till. Socialdemokraterna vill ytterligare öka den baskartering i Västerbotten och Norrbotten som regeringen förra året beslöt att öka takten på. Det Mats Lindberg föreslår är att medlen till SGU för denna kartering skall fördubblas. Det skulle kosta 14,25 miljoner kronor extra för statskassan. Dessa 14,25 miljoner kronor ryms inte inom spenderbyxorna på 500 miljoner. Ett illusionsnummer hit eller dit kanske inte spelar någon roll för ett parti som helt ''mörkar'' sina besparingar. Men jag undrar i alla fall hur Mats Lindberg får detta att gå ihop. I övrigt håller jag med Mats Lindberg om att det skulle varit trevligt om vi hade kunnat öka prospekteringstakten i dessa områden. Men med det ekonomiska läge som i dag råder beträffande statsbudgeten är detta just nu inte möjligt att genomföra, i varje fall enligt min mening. I det läge finanserna ljusnar är jag inte främmande för att flytta målåret närmare år 2000. Detta företag kommer att få besked under våren, Christer Windén. Jag håller med Christer Windén om att detta har tagit förfärligt lång tid. När det gäller en eventuell strategi för oljeutvinning, är det näringens och marknadens sak att utforma en sådan med utgångspunkt från de allmänna riktlinjer som finns för bl.a. miljöskydd för Östersjön. Här finns kontinentalsockellagens och miljövårdslagens riktlinjer att hålla sig till liksom allt det som anges i Herr talman! Med detta förkortade anförande yrkar jag bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.
Herr talman! Jag tackar Karin Falkmer för att hon besvarade mina tre frågor, även om jag definitivt inte är nöjd med svaret. Jag vill göra ett påpekande när det gäller svaret på min fråga om strategin. Det som är viktigt för oljeprospekteringsföretagens långsiktiga planering av sin verksamhet är att veta vilka regler som kommer att gälla i detta område. Det är en aspekt. Den andra aspekten är att det enligt min mening är fel av Sverige att inte lägga fast en långsiktig strategi för hur man skall uppmuntra företagen att utvinna den olja som är till gagn för Sveriges ekonomi, sysselsättningen i Sverige och naturligtvis även för de företag som utnyttjar möjligheten. Det är litet för lättvindigt att vifta bort detta med att säga att det är näringens egen huvudvärk att ha en strategi. Självfallet har oljeprospekteringsföretagen en strategi. Det har alla företag som är framsynta. Men det är inte detta jag talar om. Det jag talar om är regeringens syn på denna fråga och hur man skall kunna utnyttja det faktum att det ligger en mängd miljoner i form av olja och väntar på oss.
Herr talman! När det gäller frågan om en eventuell strategi från regeringen förvånar mig Christer Windén något. Jag anser att detta är marknadens och näringens sak. Vi behöver inte fler politiska ingripanden i denna näringsverksamhet lika litet som vi behöver det i annan näringsverksamhet. När det sedan gäller oljeutvinning i Östersjön finns det en mängd regler i kontinentalsockellagen och miljövårdslagen. Jag kan rekommendera den proposition som ligger på våra kammare just nu, proposition 237, och som handlar om godkännande av vissa marina konventioner m.m. Där finns ytterligare att hämta. Det är 38 olika artiklar i 9 olika bilagor, varav bilaga 6 handlar om just oljeutvinning. Det finns bl.a. i den här propositionen väldigt många regler och föreskrifter för att just värna om miljön.
Herr talman! Det handlar inte, Karin Falkmer, om en strategi i betydelsen att ju mer text det finns desto bättre är det. Det vore mig fjärran att försöka att försvara den sortens tänkande. Det vore alldeles fel. Det handlar ju inte om att man skall skriva på ett sätt så att ingen begriper därför att det är för mycket, utan vad det i stället handlar om är att man skall ha klara, enkla och lättfattliga regler som gör att alla vet vad det handlar om, och som framför allt uppmuntrar till att någonting sker. Det finns, enligt Karin Falkmer, en strategi som innebär att det skall ta tiden från 1989 till 1993 för att behandla en ansökan om ett borrtillstånd. Detta är med förlov sagt en förbaskat usel strategi.
Herr talman! Jag vidhåller att när det gäller oljeutvinning i Östersjön finns de regler som behövs för att företagen skall veta vad de har att gå efter. Jag håller sedan med Christer Windén om att detta ärende har tagit väldigt lång tid. Förmodligen beror det på att det är mot varandra stående intressen som påverkar denna fråga. Men det är inte regeringens sak att lägga upp en strategi eller politik för hur eller var man skall utvinna olja i

Herr talman! Jag hoppas att jag inte gör Mats Lindberg besviken, men detta med spenderbyxor var en form av bildspråk som jag använde. När det gäller stöd till statligt prospekterande, kan jag påminna Mats Lindberg om Riksdagens revisorers förödande kritik mot just den statliga prospekteringen och NSG:s verksamhet. Det Mats Lindberg föreslår är redan prövat, och resultatet är inte efterföljansvärt. Att bygga upp en verksamhet på bidragsberoende är inte särskilt populärt inom näringslivet. Det som är viktigt för företagen är att det finns goda generella förutsättningar för näringslivet. Inom mineralförsörjningens område är det tillgängligheten till prospekteringsinriktad, geologisk basinformation som företagen frågar efter och inte prospekteringsstöd.

Herr talman! Regeringens stopptecken för prospekteringsstöd och nedläggningen av NSG möttes inte av några större protester från näringen. Det är inte företagen inom branschen som påstår att de måste ha prospekteringsstöd, utan det är

Herr talman! I dag presenterar regeringen den reviderade finansplanen, regeringens kompletteringsproposition. Den innehåller många viktiga saker. Den väsentligaste värdering som styr arbetet med den ekonomiska politiken gäller faktiskt inte oss själva utan våra barn och barnbarn. De har rätt att ställa stora krav på oss. Kommande generationer skall inte tvingas betala för den konsumtion som dagens hushåll har beviljat sig själva. De som inte var med på festen skall inte heller stå för notan. Därför är det inte utan en viss stolthet som jag i dag överlämnar årets kompletteringsproposition till riksdagen. Den innehåller ett ambitiöst och konkret program för att få bort de väldiga underskotten i de offentliga finanserna. Den öppnar vägen för lägre räntor och därmed -- det viktigaste av allt -- fler jobb i vårt land. Den visar vägen mot en bättre fungerande ekonomi. Den gör det möjligt att se egna och andras barn och barnbarn i ögonen och säga att vi gör allt vi kan för att de skall få leva i ett land med en stark ekonomi och en välfärd för alla. Herr talman! Sverige befinner sig i en allvarlig ekonomisk kris. Många människor utsätts för mycket stora påfrestningar. Det allvarligase problemet är den uteblivna tillväxten och den höga arbetslösheten. Regeringens kompletteringsproposition är på samma gång en krigsförklaring mot arbetslösheten och ett kraftfullt saneringsprogram för den offentliga ekonomin. Långsiktiga åtgärder och möjligheterna att bekämpa arbetslösheten på kort sikt är nära sammanflätade. Utan ett nittiotalsperspektiv på politiken riskerar dagens arbetslöshetsbekämpning att komma till korta. Trovärdigheten på kort sikt kräver målmedvetenhet och uthållighet i politiken. Annars riskerar de konkreta åtgärderna mot arbetslösheten att undermineras av ökade inflationsförväntningar och höjda räntor. Med den balans mellan förstärkningar av de offentliga finanserna och kraftfulla åtgärder för att upprätthålla arbetslinjen, som regeringen i dag presenterar, känner jag mig förvissad om att politiken leder rätt. Regeringen föreslår ett program för upprustning och förnyelse av Sverige. Ovanpå de åtgärder som tidigare beslutats erbjuds nu ytterligare 130 000-- 140 000 personer arbete, praktikplats eller utbildning. Upprustningen omfattar ett flertal samhällssektorer. Investeringar i människor genom utbildning är den viktigaste framtidssatsning som folkhushållet kan göra. Förkovran och kompetensutveckling -- människors kunskaper och kreativitet -- är grunden för tillväxt och välfärd. Därför satsar regeringen på en upprustning och förnyelse just av kunskap och kompetens. Nya resurser avsätts för gymnasieplatser, komvux, folkhögskolor och folkbildning samt för högskolan. Vi tar också till vara och bygger ut den kompetensutveckling som sker ute på arbetsplatserna. Bidraget till utbildning i företag förbättras och antalet platser mer än tredubblas. Det mycket populära och uppskattade systemet med ungdomspraktikplatser utvidgas också. Antalet ungdomar som har praktik kommer att öka till över 100 000. En speciell praktikform för unga akademiker införs, och den nya formen arbetslivsutveckling expanderar också mycket kraftigt. Syftet med denna massiva satsning är dubbelt. Dels försvarar vi arbetslinjen i arbetsmarknadspolitiken: aktiva åtgärder förhindrar ju permanent utslagning och underlättar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden, dels skapar kompetensutvecklingen i sig en bättre fungerande arbetsmarknad: genom dessa insatser blir alla berörda mycket bättre förberedda för att möta arbetsmarknadens krav. De jobb som tillkommer under 90-talet är inte samma jobb som försvann för några år sedan, och det kräver nya kunskaper. Regeringen föreslår också en upprustning och förnyelse genom att avsätta medel till affärsverksinvesteringar och statliga byggen. Tillsammans med det tioårsprogram för utbyggnad av den fysiska infrastrukturen på nära 100 miljarder kronor, som regeringen presenterade tidigare i våras, och det ROT-program som riksdagen har fattat principbeslut om innebär allt detta en bättre och effektivare infrastruktur i vid bemärkelse, dvs. Herr talman! När regeringen i januari lade fram en femårig plan för att avskaffa det strukturella underskottet var det första gången som en budgetproposition innehöll förslag som sträcker sig över mer än ett budgetår. Nu återkommer vi med precisering och konkretisering av saneringsprogrammet. Eftersom saneringsprogrammet tar sikte på att få svensk ekonomi i bättre skick för kommande generationer, har mina medarbetare litet skämtsamt uppkallat det efter mitt barnbarn Nathalie. Nathalieplanen har fyra komponenter. För det första begränsas utgifterna för den offentliga konsumtionen. Statlig administration, kommuner och landsting får inte växa framöver, utan tillgängliga resurser måste användas på ett mera effektivt sätt. För det andra föreslår vi minskade transfereringar till hushållen, t.ex. genom att var och en av oss får betala mer för sin arbetslöshetsförsäkring och för sitt boende. För det tredje aviseras en stor strukturreform för Slutligen föreslås vissa skattehöjningar, framför allt av miljö och punktskatter. Summerat på det sätt som Ekonomikommissionen gör, innebär saneringsprogrammet över femårsperioden 81 miljarder kronor, vilket tillkommer utöver de dryga 80 miljarder kronorna som riksdagen redan har fattat beslut om. Det är faktiskt mera än vad Ekonomikommissionen själv föreslog. Ett så omfattande program kan naturligtvis inte genomföras utan att det märks. Det är ofrånkomligt att alla medborgare på ett eller annat sätt kommer att beröras. Sammansättningen av de åtgärder som nu föreslås har därför gjorts så, att de skall upplevas som och vara fördelningspolitiskt rättvisa. Trots detta är jag övertygad om att mängden uppvaktningar, protester, skrivelser och insändare för att freda just det egna området -- men gärna spara på andras områden! -- kan göra anspråk på en plats i Guinness rekordbok framöver. Det är i den situationen som varje politiker utsätts för sitt verkliga elddop. Jag känner en stor respekt för de kolleger som i en sådan situation förmår att hålla allmänintresset, dagens och kommande generationers, i fokus. Jag känner också en stor respekt för den politiker som i det läget argumenterar för helheten och försöker förklara de ekonomiska sambanden. Jag inte bara respekterar utan beundrar alla dem som också lyckas övertyga såväl medborgare, medier som intresseorganisationer om vikten av att inte försitta denna möjlighet att skapa en stark och fungerande ekonomi. Vad jag känner för alla dem som faller undan för högljudda särintressen, herr talman, förhindrar min självbevarelsedrift att jag uttalar i denna kammare. Om vi lyckas vidmakthålla allmänintressets och framtidens perspektiv kan vi alla bli vinnare på denna ekonomiska politik. Den visar nämligen vägen ut ur krisen, mot riktiga jobb, låg inflation, lägre räntor, uthållig tillväxt och stabilitet. Jag är därför optimist.

Som politiker och mormor har jag en moralisk skyldighet att inte bara förespråka en politik för i dag, utan också för Nathalie och hennes kompisar. Regeringen har antagit denna moraliska skyldighet och för en politik som tacklar både dagens arbetslöshet och morgondagens underskott. Jag hoppas att riksdagens ledamöter också antar utmaningen, annars blir den historiska domen hård.

Herr talman! Jag ber att få tacka finansministern för presentationen. Jag vill börja med att ge finansministern ett erkännande. Det är alldeles utmärkt att regeringen nu återkommer till viktiga delar av det utbildningsprogram som Socialdemokraterna presenterade i januari, trots att våra förslag har avslagits av en bastant borgerlig majoritet i riksdagen och trots att vi har förlorat tre månader av värdefull planeringstid. Sedan är det en annan sak att detta inte räcker utan att det dessutom framför allt behövs rejäla tag för att skapa riktiga jobb. Vi fick nu höra att regeringen har utfärdat en krigsförklaring mot arbetslösheten. Den har vi inte märkt mycket av. När man ser kompletteringspropositionen verkar det nog snarare vara ett vapenstillestånd än en aktiv kamp. Vad vi upplevde här för några minuter sedan med Anne Wibble i talarstolen följde ett välkänt mönster. Varje gång finansministern har presenterat regeringens bedömning av Sveriges ekonomi under den senaste tiden har läget varit sämre än vad Anne Wibble trodde föregående gång. Det är nu femte gången vi upplever samma sak. Här kommer finansministern till oss i riksdagen och delar med sig av en stark förtröstan om Sveriges framtid. Men varje gång har situationen blivit sämre än vad regeringen räknade med. Vad beror det på? Vad kommer det sig av att regeringen ständigt måste skriva upp sina siffror för arbetslösheten och skriva ned sina siffror för tillväxten alltmedan statens upplåning skenar i väg som aldrig förr? Det handlar inte om några obetydliga förskjutningar i perspektivet. Om man jämför det som Anne Wibble trodde i januari med vad hon tror nu i april, är det dramatiska skillnader i bedömningarna. Detta inträffar nu för femte gången i rad. Mönstret går igen med nästan spöklik upprepning. Totalt räknar regeringen med att 173 000 jobb kommer att försvinna i år. Det är 53 000 fler jobb som försvinner än vad regeringen räknade med i januari. Skillnaden är ju förödande för de människor som berörs runt om i vårt land. Den ekonomiska tillbakagången sträcker sig nu över en längre period än vad vi någonsin har varit med om under hela 1900-talet. Den blir i år också kraftigare än vad regeringen kalkylerade med i januari. Vi får i år uppleva det under hela efterkrigstiden största raset i den privata konsumtionen. Kompletteringspropositionen innehåller den färska nyheten, i jämförelse med budgetpropositionen i januari, att den privata konsumtionen kommer att minska även nästa år. När det gäller inflationen gjorde regeringen i januari den stränga kommentaren att en prisökning på mer än 5 % inte kan tolereras. Men i kompletteringspropositionen tas prisökningen obesvärat och utan någon skarp kommentar från Statens upplåningsbehov växer med ytterligare 50 miljarder nästa år. Gigantiska 255 miljarder behöver staten låna nästa år. Det betyder väl, Anne Wibble, att den svenska statsskulden inom kort kommer att bryta igenom enbiljonvallen? Jag har under lång tid pratat ekonomi, även om jag kanske inte har gjort det så avancerat som Anne Wibble. Jag har träffat folk på föreningsmöten och arbetsplatser och har under många år diskuterat ekonomi med dem. Det har vid dessa diskussioner aldrig funnits behov av att använda uttryck som en biljon. För mig är inte en biljon ekonomi utan närmast astronomi. I det sammanhanget kan man säga att regeringens spådomar om budgetunderskottet då i så fall är astrologi, om man skall fortsätta använda den termen. Jag kan gå vidare med att jämföra med vad finansministern sade i januari och vad hon säger nu. I rättvisans namn skall också sägas att i detta digra siffermaterial finns också några siffror som går åt det andra hållet, dvs. att man justerar upp i positiv riktning. Men den dominerande bilden med de tunga siffrorna innebär att det blir sämre än enligt finansministerns förväntningar för tre månader sedan. Vad beror dessa ständigt grusade förhoppningar på? Har Anne Wibble någon gång lekt med tanken att det finns några samband i den svenska ekonomin som regeringen inte tar full hänsyn till? Inte kan väl regeringen få fortsätta att föra en politik som drar ner Sverige i allt djupare arbetslöshet, och som håller en alldeles för låg efterfrågan på hemmamarknaden? Det är inte bara socialdemokrater utan också företagare, ekonomer och många andra som säger att det är fel i avvägningen och att efterfrågan på hemmamarknaden skapar onödig arbetslöshet och en onödig underproduktion. Anne Wibble presenterade här under en timme -- hon framhöll särskilt att hon var stolt, vilket vi noterar -- vad hon kallade för en saneringsplan. Jag måste säga att bara själva ordet gör mig misstänksam. I den planen talas det om mycket kraftiga avgiftshöjningar. När man går litet närmare in på det ser man att det handlar om starkt orättvist fördelade belastningar på de svenska hushållen. Man kan också fråga: I vilken utsträckning har Anne Wibble stöd av vice statsministern för denna saneringsplan? Jag såg att han var ute och talade om den här planen. Han sade beträffande föräldraförsäkringen att man får se om det blir något av det. Han sade att det är något som skisseras. Han använde det uttrycket. Anne Wibble, är denna saneringsplan med andra ord en lös skiss, som kan bli litet vad som helst? I varje fall inbjöd Anne Wibble själv till tankar åt det hållet när hon talade om sitt barnbarn Nathalie. Det kanske är mer lekstuga än allvar i detta program, i varje fall om man skall döma av vad vice statsministern sade om att det kanske inte blir något av detta utan att det bara skisseras. Den avgörande frågan, Anne Wibble, är: Hur skall vi lägga om politiken, så att vi får i gång produktion, investeringar och nya jobb? Det förutsätter att hushållen har köpkraft, att företagen har investeringsvilja och att det finns politisk stabilitet och framtidstro. Men på den frågan ges det i kompletteringspropositionen tyvärr inte något svar.

Herr talman! Jag vill först tacka finansministern för hennes presentation. Regeringens förslag att sanera den svenska ekonomin innebär alltså strukturella budgetförstärkningar i storleksordningen 80 miljarder. Om det kan man säga att det låter fantastiskt. Men man skall komma ihåg att effekten kommer om fem år. Man har alltså räknat på samma sätt som i den s.k. Lindbeckkommissionen. Men det är ändå rätt så bra. Jag kan tänka mig att det har varit jobbigt för regeringen att enas om alla dessa åtgärder. Jag tror mig kunna inläsa vissa kompromisser och förstår att några regeringspartier kanske inte är helt nöjda. Men liksom en stor del av det svenska folket, hoppas jag att regeringen lyckas sätta krisen i centrum och stiga av sina egna käpphästar. Vi kunde skylla alla möjliga obekväma beslut på EG. Då gick det väldigt bra i denna församling och i andra. Nu gäller det att kunna skylla just på krisen. Jag säger detta om sammanhållningen i regeringen, därför att min bedömning är att ingen vettig människa i Sverige vill lamslå landet genom att utlösa nyval. Den s.k. marknaden vill förvisso höra signaler om ett samlat, gärna imponerande, aktionsprogram från regeringen. Den vill också höra att minoritetsregeringen kan få majoritet för sin politik. Jag återkommer till det. Vi talar om miljoner och miljarder. Vi hörde förut om astronomi och astrologi och alltihop. Det är klart att nollorna radas upp och att proportionerna blir svårbegripliga. Det är ett ekonomins universum som vi befinner oss i. Men om man i stället ändrade dessa siffror och gjorde miljarder till tusenlappar, tror jag att folk skulle börja förstå. Om vi tänker oss en familj som har totala inkomster på 350 000 kr om året. Det låter ju bra. Men det värsta är att de har planerat utgifter för 550 000-- 600 000 kr. Det går väl aldrig, säger herr Svensson. Då säger fru Svensson: Då få vi väl låna. Då säger han: Det lär väl inte gå, eftersom vi inte har några pengar på banken, inte har någon säkerhet och redan har lånat 1 miljon. Det gäller alltså att dra ned på allt, att jobba mer, att vara mycket påhittig och ändå ha någon som hjälper till, därför att man hela tiden skall betala räntan på lånet som bara den är 100 000 kr, och den kommer man inte ifrån. Det vill till att grannar och andra är hjälpsamma. Så ser alltså den svenska ekonomin ut, om man byter ut tusenlapparna mot miljarder och alltså lägger till sex nollor. Våren 1993 kan vi konstatera att något måste göras. Det som vi gör, i detta fall i riksdag och regering, måste vara kraftfullt. Det måste vara trovärdigt. Det måste vara en satsning på människans initiativkraft och entreprenörskap. Det måste vara rättvist, dvs. möjligt att svälja för folk. Det politiska budskapet måste accepteras av medborgarna. Det är ett ganska självklart uttalande. Den svenska uppfattningen om rättvisa är i stort sett att man är mycket noga med att de sämst ställda inte får det värre och att de som har det bäst får offra en del. Det som vi beslutar måste också vara möjligt att sälja på en marknad och till företagen, sälja i bemärkelsen övertyga. Och det måste meddelas vid rätt tidpunkt. För att börja bakifrån är rätt tidpunkt i dag, den 22 april. Signalerna från den här kammaren måste vara klara och förtroendeingivande. I annat fall kanske vi kan ta ledigt allihop och överlåta Sveriges styrelse till Världsbanken och Internationella valutafonden. Jag tror att marknaden runt omkring förväntar sig något också av Riksbanken, något som liknar en genomtänkt politik och inte rent formeltroende. Även Riksbankens allra största vänner måste hålla med om att Riksbanken har gjort ödesdigra misstag. Nu får det inte ske igen. Räntan måste ned. Om folk skall svälja den beska medicinen måste också ledarna föregå med gott exempel -- attackera fallskärmsavtalen, publicera, ändra och förbjuda dem, behovspröva barnbidrag, osv. Ni känner igen våra synpunkter. De övergripande målen måste vara att få ned räntan och att öka antalet jobb. Det är vi alla överens om. Men då gäller det den effektiva räntan, och det gäller de riktiga jobben, inte de konstgjorda. Om vi härifrån visar en stark finanspolitik, kanske det får goda penningpolitiska konsekvenser, dvs. sänkt ränta. Men det är som sagt den effektiva räntan. Den ränta som ni, jag och små och medelstora företag betalar är nämligen dubbelt så hög som den som Riksbanken har. Det är den på grund av de usla bankaffärerna, som man försöker täcka genom en fullständigt absurd räntemarginal. Bankakutens arbete, som vi diskuterade här i går, måste accelereras. Nya metoder måste prövas, t.ex. tillgångsgarantin, som jag nämnde i går. Och det måste gå fort. Utan ett fungerande kreditsystem får vi nämligen inte något fungerande näringsliv och inte heller något välstånd eller någon sysselsättning värd namnet. Att det skall skapas riktiga jobb, är vi alla överens om på många sätt. Det som arbetsmarknadsminister Hörnlund har kommit med är säkert bra, med det måste också vidtas mer konstruktiva åtgärder. Jag tycker, vilket har framförts förut, att en sådan sak som att slopa turistmomsen och att man inte behandlar den som en ren momsfråga utan som en tidsbegränsad och tillfällig arbetsmarknadsåtgärd är ett intressant projekt. Låt oss anta att det skulle skapa 20 000 nya jobb. Låt oss också anta att det betyder 20 000 glada människor och 20 000 ännu gladare familjer. Vad är då faran med detta? Vad är det som vi satsar? Jo, vi satsar en teoretisk intäkt på 2 miljarder. Detta kan man jämföra med de ungefär 90 miljarder av arbetslöshetsrelaterade åtgärder som vi talar om här. Vi kommer att försöka motionera i den frågan via arbetsmarknadsutskottet och se det på det sättet. Till sist vill jag säga att när det gäller kompletteringspropositionen i dess huvuddrag, kommer vi att stödja regeringen. Vi kommer att garantera att budgetförstärkningen verkligen en gång beslutas, när den då skall beslutas i utskott osv., även om vi på någon eller några punkter kommer att argumentera för andra lösningar. Men totaleffekten blir i så fall bara bättre och större. Det budskap som går ut härifrån är alltså minst lika bra som det som regeringen har presenterat. Den senaste månaden har jag själv arbetat mycket intensivt och försökt vara ganska konstruktiv. Jag har skaffat mig en uppfattning om vad som nu krävs i Sverige. Överallt -- det är väldigt många från många olika kategorier i samhället -- får man samma reaktion: Visst är det kris, det är värre än någonsin. Nu måste ni politiker göra någonting. Sluta käbbla, börja jobba, annars går det riktigt illa. Mina överläggningar med regeringens företrädare verkar lovande. Det är min personliga bedömning, och den ligger till grund för vårt agerande när vi nu stöder regeringen. Krismedvetandet finns nu i alla läger. Allt fler människor börjar förstå att det är konkreta och realistiska åtgärder som krävs. Om det misstroende som onekligen har funnits mellan regeringen och Ny demokrati trappas av och förbyts i ömsesidig respekt, har redan mycket vunnits. Själva vill vi givetvis gärna finna en förklaring till varför man inte lyssnat på oss, när vi faktiskt bevisligen, om ni tänker efter, haft rätt i många och avgörande frågor. Vår inneboende blygsamhet förbjuder oss att nämna dem alla. Ny demokrati kom in i politiken för att ändra och för att representera den icke-politiska verkligheten, kan man säga. Med den bakgrunden är det självklart att vi måste göra allt för att lösa den svenska krisen. Ny demokrati kommer att jobba hårt och leta efter goda idéer, som finns hos vanligt folk och hos experter. Vi kommer inte att leta efter svårigheterna. Vi letar efter möjligheter. Sedan kommer vi att göra allt vi kan för att övertyga andra om dessa möjligheter. Om vi över huvud taget vill skapa en framtid för Sverige, måste vi återvinna optimismen. Vi måste återvinna framåtandan och framtidstron. Det duger givetvis inte att envist älta svårigheterna. Sverige har många möjligheter. Dem ställer vi upp på, och dem skall vi förbättra. Jag återkommer med några frågor.

Herr talman! Det var intressant att höra mormor Wibbles utläggning om att detta är en finanspolitik för framtiden, för våra barn och barnbarn, inte minst för hennes eget barnbarn tydligen. Jag skulle gärna önska att vi hade en finansminister i det här landet som inte var så trångsynt utan som också såg till andras barn och barnbarn. Jag tror att en av de frågor som väldigt många i dag ställer sig är just: Hur skall det gå för våra barn och barnbarn? Det gör jag själv som mamma. Jag har två tonåriga barn, som går på högstadiet och som säkert skall gå på gymnasiet men som sedan naturligtvis hoppas på att få ett jobb. Jag undrar mycket hur det kommer att gå för dem. Jag har letat i finansplanen -- det jag har hunnit ögna igenom -- efter radikala åtgärder som skulle kunna stilla min oro. Jag har inte hittat särskilt mycket, måste jag säga. Anne Wibble sade också att de som inte var med på festen inte heller skall behöva betala notan. Det låter väldigt bra, tycker jag, men jag är övertygad om att ofantligt många människor i Sverige i dag tycker att det är just dessa som får betala notan, trots att de inte har varit med på någon fest över huvud taget de senaste decennierna.

Vilka människor, Anne Wibble, är det av dem som har varit med på den beramade festen? Det undrar jag. Vi har under de senaste veckorna kunnat åse väldigt många personer i höga befattningar som alldeles uppenbarligen har festat mycket under 80 talet och som har fått stora utfästelser i form av fallskärmsavtal och liknande för att de skall kunna tillförsäkra sig att fortsätta att festa, oavsett hur det går för Sveriges ekonomi och för de flestas ekonomi och levnadsstandard. Det är upprörande och vämjeligt att se. Jag tror inte, Anne Wibble, att särskilt många i Sverige uppfattar den här föreslagna politiken som förtroendeingivande eller som uppfattar de förslag som regeringen nu kommer med som att de innebär att vi på något sätt delar på bördorna. Framför allt innebär de över huvud taget inte att de som har festat på något sätt skall vara med och betala notan. Man vägrar konsekvent från regeringens sida att över huvud taget försämra för människor som har det bra ställt, enkelt uttryckt. Man vägrar konsekvent att använda sig av de medel som står till buds för att få ner budgetunderskottet, vilket är viktigt. Jag är också av den uppfattningen. Vi har fått se att budgetunderskottet kommer att växa med 30 miljarder. Katastrofen har alltså blivit värre sedan januari. Regeringen har räknat fel. Det har Jan Bergqvist mycket riktigt lagt ut texten omkring, så jag behöver inte ta upp det ytterligare, utan det är bara att konstatera. Ändå berömmer man sig av att föra en trovärdig politik. Det står också på en sida i finansplanen att det har tagits till intäkt för att man för en lyckad politik att exportindustrin nu ökar. Man har tagit det som ett bevis för att regeringen har fört en riktig politik. Anledningen till att investeringarna ökar i Sverige och att exportindustrin går bra är att kronans värde har sjunkit. Det var faktiskt en följd av regeringens misslyckade politik. Man försökte krampaktigt hålla fast vid kronans fasta värde, men det misslyckades. Resultatet blev ökade investeringar, men det är faktiskt inte regeringens förtjänst. Jag är övertygad om att vi naturligtvis måste göra något åt budgetunderskottet. Vi får räntekostnader på kanske 100 miljarder per år, som de ligger på nu. Det går inte, det kan vi vara överens om. De kommer att äta upp alla de nödvändiga investeringar och satsningar som vi behöver göra för att råda bot på bl.a. arbetslösheten. Alltså måste man sänka budgetunderskottet. Då måste vi naturligtvis diskutera också besparingar, men man måste också diskutera hur vi skall kunna öka statens inkomster. Det finns ett sätt som heter skatter. Det vägrar regeringen konsekvent att använda sig av. Tvärtom visar man med stolthet hur man har fått ner skattekvoten till litet under 50 %. Det är man stolt över, trots att man vet att skatteuppgörelsen med Socialdemokraterna var ofinansierad och innebar sänkta skatter för höginkomsttagare, medan låginkomsttagare fick det besvärligt ekonomiskt. Dessutom är detta en av orsakerna till det budgetunderskott som vi har i dag. Ekonomer tvistar om hur stor del -- 30 miljarder, 50 eller 100 miljarder -- som är resultatet av den ofinansierade skattereformen. Jag tycker inte att det är någonting att vara stolt över. Tvärtom borde man erkänna att det inte var bra. Nu kanske vi får återställa litet av de orättvisor som man skapade med skattereformen genom att faktiskt höja vissa skatter. Då tänker jag inte bara på de punktskatter som regeringen har föreslagit i finansplanen. Där skulle jag dessutom gärna vilja veta vad det är för skatter, om det gäller alkohol, tobak, miljöavgifter eller bensin. Vi föreslår helt enkelt att vi tar in skatter för att bättra på statsfinanserna. Vi föreslår att man sänker grundavdraget, att man tar bort hela grundavdraget för de personer som har en årsinkomst över brytpunkten, dvs. över 200 000 kr per år. Det ger en inkomstförstärkning till statskassan på mellan 7 och 8 miljarder, alltså betydligt mer än det som regeringen tar in genom sin allmänna sänkning, som innebär att också människor med låga inkomster får vara med och betala. Det innebär alltså mer pengar in i statskassan och på ett betydligt rättvisare sätt. Vi tycker också att människor som i dag faktiskt har höga inkomster kan tåla en skattehöjning på 5 %. Vi tycker att det är rimligt att just de löneskikt och de grupper i samhället som har fått lättnader nu skall vara med och betala och se till att vi tillsammans kan ta oss ur den finansiella kris som vi är i och se till att vi kan sänka budgetunderskottet, så att vi får pengar över till någonting annat än att betala räntor. Det skulle vara en rättvis politik. Men det vill inte regeringen. Regeringen har inte ambitionen att föra en rättvis politik. Det är cyniskt när mormor Wibble talar om sitt barnbarn och att det skall gå bra för henne -- jag hoppas gärna att det gör det --, när man ser på hur det ser ut för ungdomarna i dag och vad man på arbetsmarknadssidan gör för dem. Jo, man försvagar stödet och försvårar för ungdomar, framför allt människor under 25 år, att få en möjlig nivå att leva på. Man sänker utbildningsbidraget till en nivå som inte är möjlig att leva på. Man säger att bidraget skall vara 65 % av ersättningsnivån, som är 80 %, dvs. man skall leva på 53 % av den lön man har, annars får man ingenting. Det är ungdomarnas situation, Anne Wibble. Resonemanget om att det är en rättvis politik och en satsning på ungdomarna går inte ihop. Det enda sättet att få tillbaka en framtidstro är att låta människor arbeta. Men den politik som regeringen för går konsekvent ut på att människor tvingas ut i arbetslöshet. Jag tänker också på situationen i kommuner och landsting. Det är bra att man häver skattestoppet, tycker jag. Men vad kommer det att innebära för situationen i kommuner och landsting när man samtidigt talar om att man skall frysa statsbidragen och att man skall göra framtida besparingar på 35 miljarder kronor inom den offentliga sektorn? På vilket sätt löser det problemen med de förväntade mellan 30 000 och 50 000 arbetslösa, som Kommunförbundet och de kommunalanställda har visat på, just inom den offentliga sektorn, kvinnornas arbetsmarknad? Det är en mängd djupa orättvisor i den här politiken, vilket gör att det blir cyniskt när man talar om förtroendeskapande politik. Det finns fler detaljer som jag kan återkomma med i nästa inlägg. Men jag tycker att det skorrar illa när Anne Wibble talar om framtid, barn, barnbarn och rättvisa. Detta är en djupt orättvis politik, som leder in i en framtid med djupa sociala klyftor och ökade skillnader i levnadsvillkor.

Herr talman! Jan Bergqvist frågade vad det beror på att inte alla prognoser slår in precis som man har tänkt sig. Låt mig säga att en väsentlig faktor är att arvet från 80-talet i fråga om inflationsekonomi och spekulationsekonomi är tyngre och större än vad någon kunde tro. Då regerade för all del inte vi. Vi har den ganska otacksamma rollen att betala notorna från det ganska hämningslösa 80-talet. Det är rätt många tiotals för att inte säga hundratals miljarder kronor som detta handlar om i pengar. Det är oändligt mycket värre för alla de enskilda människor som genom att inte ha något jobb tvingas betala dessa 80-talsnotor. Det är en förklaring som tyvärr är alltför korrekt. I det korta perspektivet vet alla att den svenska ekonomin påverkas mycket starkt av utlandet. Det har skett en stark försämring av den tyska ekonomin under bara de senaste månaderna. Detta kan man inte trolla bort, även om man gärna skulle vilja. Det innebär att den svenska ekonomin påverkas negativt av utvecklingen i Tyskland. Det är det huvudsakliga skälet till att siffrorna inte ser exakt likadana ut som de gjorde i januari. Jag tyckte ändå att det fanns något av positivt slag att ta fasta på i Jan Bergqvists inlägg. Det var mycket bra att Jan Bergqvist var bekymrad över statsskulden och dess storlek. Det är jag också. Det var i själva verket hela angreppssättet för regeringens politik, att vi är mycket bekymrade över statsskulden och vill göra någonting åt den. Det är bra att Jan Bergqvist också är bekymrad. Jag har tyvärr inte märkt att han vill göra så väldigt mycket åt det. Viljan att göra något kanske kommer så småningom. En annan fråga som ofta diskuteras i den nuvarande ekonomiska situationen är läget på hemmamarknaden, frågan om expansion. Jag är mycket för expansion på rätt sätt. Den viktigaste expansionen som vi kan skapa nu är genom en lättare penningpolitik. En av finanspolitikens allra viktigaste uppgifter är att skapa sådan stadga och sådant förtroende i långsiktigheten i de finanspolitiska insatserna att det möjliggör lättnader inom penningpolitiken, kort sagt en litet lägre ränta. För att detta skall vara möjligt, något man inte bara kan tycka till om rätt upp och ner och önska sig, måste det finnas ett långsiktigt förtroendeskapande, stabilt -- det förefaller det att göra i parlamentet -- program för en sanering av de offentliga finanserna. Ordet sanering har valts med viss omsorg, inte för att det skall ge intryck av att det här är något glädjebudskap. Det är klart att detta är mycket svårt för många människor. Det illustrerar att arvet från 80-talet är stort och behöver saneras och att det inte är alldeles enkelt att göra det, utan det kräver uppoffringar från många. Det är viktigt i ett sådant perspektiv, tycker jag, att man också kan visa upp att det ger resultat, att det faktiskt blir bättre. Det är också innebörden i de långsiktiga kalkyler som finns i den reviderade finansplanen. Vi ser där att ekonomin börjar växa nästa år. Den bedömning som vi gör av arbetslösheten nästa år är faktiskt något ljusare än den bedömning av arbetslösheten som gjordes i januari, om man räknar med de nya definitionerna. Det är ju positivt. Vi ser att vi kan nå en tillväxt på ungefär 3 % om året, vilket är mycket bra. Det kommer att finnas utrymme för en ökning av den privata konsumtionen, inte fullt så stor som man skulle önska, men ändå tillräcklig. Det kommer att bli en nedgång i arbetslösheten och fler jobb kommer. Vi får en ganska viktig och stor uppgång i export och företagsamhet, industriproduktion och liknande. Bland de frågor som jag tyckte mig notera var en där det talades om olika grader av exakthet i de olika posterna i saneringsprogrammet. Det ger mig tillfälle att precisera hur detta arbete är tänkt att gå till. Vi förelägger nu riksdagen hela detta 81 miljardersprogram. Det är mycket omfattande. Det skall sedan följas upp av enskilda förslag i konkret bemärkelse. Beträffande de förslag där vi väntar oss att lägga fram konkreta lagstiftningsposter relativt snart är vi också mer konkreta i den reviderade finansplanen. Vi är faktiskt ganska exakta. Det gäller t.ex. reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller reformeringen av ATP. Det gäller sannolikt delpensionen. Det gäller reformeringar inom tandvårdsförsäkringen och det gäller i hög grad en effektivisering av skattekontrollen, som vi redan har satt i gång. Jag tycker att det är viktigt att markera att det är de förslag som skall föreläggas riksdagen i den allra mest slutliga beslutspunkten under den närmaste tiden, inom 1--1 1/2 år eller inom denna mandatperiod, som är exakta i den reviderade finansplanen. Förslag som skall föreläggas riksdagen och träda i kraft 1997, t.ex. inom bostadsområdet, bör faktiskt inte vara exakt preciserade år 1993. Det finns en verklighet som skall ha en viss betydelse. Det väsentliga är att storleken på detta saneringsprogram upprätthålls och att det finns mycket tydliga poster och belopp som visar hur saneringsprogrammet skall sättas ihop. Därför är konkretiseringen i programmet ett mycket starkt stöd för den förtroendeskapande politik som är nödvändig för den expansion vi vill ha inom penningpolitiken. Jag noterade att Ian Wachtmeister tyckte sig finna en ganska god gemensam insikt i det som står i finansplanen. Det är bra. Det finns väl antagligen några punkter där vi gör litet olika bedömningar, t.ex. i fråga om turistmomsen. Den växelkursförändring som har inträffat ger en mycket kraftig stimulans till turistnäringen, som för övrigt tillhör de verksamheter som verkligen går bra i dag. Gudrun Schyman tog upp en del olika frågor. Till en början hävdade hon att det som går bra, går bra bara därför att växelkursen flyter. Det är inte korrekt. Man måste också ta hänsyn till den låga prisökningstakten, som är en väldigt viktig ingrediens i hela den ekonomiska politiken, så att den förblir låg. Man måste också ta hänsyn till den mycket starka förbättring av produktiviteten i företagen som har skett och fortsätter att ske -- förra året, i år och i framtiden. Detta är den långsiktiga basen för en bra utveckling av vår industri. Jag noterade också att Gudrun Schyman förmodligen har tagit stort intryck av den debattskrift som presenterades i början på veckan och som handlade om ganska omfattande skatteförändringar. Hon hävdade också att det var ganska dåligt med lägre skatter. Hon menade att skattereformen var alldeles galen, eftersom den innebar att några miljarder kronor föll bort. Jag tycker att det är mycket positivt för Sveriges ekonomi, för företagen och för jobben att vi snabbare än vi tidigare kunde bedöma att vi skulle göra, kommit ner till en skattekvot som faktiskt är under 50 %. Om jag inte missminner mig var det någonting som även Socialdemokraterna tyckte var eftersträvansvärt för tio år sedan. Detta har vi åstadkommit på kortare tid än vad vi trodde. Det är mycket viktigt att vi inte börjar föra en felaktig politik och tro att vi skall kunna lösa budgetproblemen genom mycket bastanta skatteökningar. Då tror jag faktiskt att man skulle bita sig själv i svansen. Det leder inte till de jobb man vill skapa. När man säger sig vilja skapa flera jobb, har jag litet svårt att förstå varför man tror att detta bäst sker om man gör det dyrare och svårare för företagen att anställa flera människor. Det borde egentligen vara tvärtom. Det finns en punkt som jag tycker att det finns anledning att diskutera ytterligare -- det gäller i och för sig för många punkter. Det här gäller dock en punkt där det skulle vara särskilt intressant att höra hur bedömningarna görs, eftersom de påverkar den ekonomiska politikens utformning. Det gäller det privata sparandet. Detta är en av de mera osäkra posterna i prognoserna. I bedömningarna ligger en mycket stor sparandeökning. Jag tror själv att detta ger möjlighet till en ganska god konsumtionsutveckling framöver. Människor kommer nämligen inte att ha kvar ett sådant starkt önskemål om en sparandeökning under den kommande femårsperioden.

Herr talman! En uppmaning i all välmening till finansministern: Sluta att skylla allt på utlandet och det största oppositionspartiet. Jag tror att Anne Wibble själv skulle tjäna på att diskutera dessa frågor litet mera nyanserat. Jag tog upp frågan om varför regeringen, varje gång den återkommer med nya kalkyler, systematiskt får överge sina gamla. Varje gång man presenterar ett perspektiv är det sämre än förra gången. Detta har nu upprepats så många gånger att även Anne Wibble borde fundera över vad det beror på. Hon gav en förklaring här och sade själv att förklaringen tyvärr är korrekt. Jag skulle nog vilja säga att förklaringen var ytterligt ansträngd. Jag minns en partivän till Anne Wibble som blev ganska hårt trängd i en debatt och försvarade sig med följande förklaring: Det kan väl hända att jag överdriver, men inte så mycket att jag menar motsatsen till vad jag säger. Det kanske är något för Anne Wibble att tänka på. Om vi, när det gäller arbetslösheten, tittar på den siffra som är mest kännbar, nämligen siffran över arbetslösheten i år, får regeringen skriva upp sin egen prognos från 6,2 % till 6,9 %. Detta är verkligheten. Jag noterar att det inte är många som har fått den omtalade kompletteringspropositionen ännu. Jag förstår att regeringen har jobbat med den in i det sista. Jag har själv inte sett den i dess hopbundna form, utan jag fick den i går kväll i form av en pärm att läsa i. Jag bläddrade förtvivlat för att få se vad man sade om näringspolitiken. Jag vet inte om bladen om det avsnittet möjligen var urryckta. Men jag har förstått att det över huvud taget inte finns någon bilaga om vad som skulle behövas, nämligen en aktiv näringspolitik som bidrar till en stark växtkraft i näringslivet. Detta är en avgörande svaghet. Frontlinjen mot underskotten och underproduktionen går i kampen mot arbetslösheten. Regeringens s.k. plan för att sanera statsfinanserna saknar det väsentliga, nämligen de stora besparingar som uppstår genom att alltfler får arbete och allt färre tvingas leva på bidrag. Efter att ha läst i den reviderade finansplanen måste jag säga att det förekommer en hel del hokuspokus med siffrorna. När det gäller den offentliga konsumtionen presenterar man något slags besparing. Utgångspunkterna avgör hur stor besparingen kommer att bli. Lindbeckkommissionen hade tänkt sig att den offentliga konsumtionen i framtiden normalt skall växa med 3 %. Det motsatte man sig och sparade således 42 miljarder. Regeringen säger att man i sina antaganden utgår ifrån att konsumtionen växer med 2 %, alltså sparar man 35 miljarder. Det är ett märkligt sätt att hantera dessa frågor på. Verkligheten är att den kommunala och statliga konsumtionen minskar år från år och att detta kommer att få mycket allvarliga effekter på sysselsättningen, på viktiga kommunala verksamheter och för en rättvis fördelning. Kommunernas verksamhet kommer i själva verket inte att ligga kvar på noll, utan det är fråga om en kraftig minskning. När det gäller fördelningsfrågorna kan jag ta ett exempel. Det gäller vad som snart kommer att drabba de arbetslösa. Genom att man inför karensdagar och dessutom gör det på ett osedvanligt brutalt sätt kommer de arbetslösa att mitt under semesterperioden i sommar få en stjärnsmäll från regeringen i form av fem karensdagar. Medan de andra som har arbete kanske får något extra till semestern, kommer de arbetslösa att få en mycket kraftig sänkning av sin standard. Det är tyvärr ett av många exempel på att regeringens fördelningspolitik inte präglas av rättvisa. Avslutningsvis vill jag som ytterligare ett inlägg i diskussionen om efterfrågan på hemmamarknaden referera till en teckning av Helga Henschen. På teckningen finns en man som säger: Jag mår inte riktigt bra i dag. Jag har så förskräckligt dålig köpkraft.

Herr talman! I den allmänna generationstävling som har utbrutit här ber jag härmed att få meddela att jag är både farfar och morfar och detta fem gånger om. Med den logik som här gäller måste jag veta väldigt väl vad jag talar om. Det är alltså bäst att ni lyssnar på vad jag nu har att säga. Ny demokratis val har varit att antingen stödja regeringen eller förlänga krisen, osäkerheten och den ekonomisk-politiska villervallan. Ni har hört vårt val. Socialdemokraterna gjorde det ganska lätt för oss, eftersom de förespråkar att man skall återgå till den typ av samhälle som just nu håller på att förgöra sig själv och som har bevisat sin egen orimlighet. Det är ju det skiftet vi måste åstadkomma. Sent skall syndaren vakna. Det tar väl ett par år till för socialdemokraterna. Regeringens föreslagna åtgärder ger tillsammans en effekt på 161 miljarder kronor över fem år. Jag skulle vilja jämföra det med de 196 miljarder kronor över sex år som Ny demokrati framförde i valrörelsen men som bemöttes med spott och spe av alla och idiotförklarades av medierna, som verkar ha extra svårt att hänga med i enkla och ganska självklara ekonomiska resonemang. Inom det sparbeting som nu finns på den offentliga sektorn fram till 1998 kommer det att krävas okonventionella grepp. Vi har lagt fram förslag om att man skall slakta de heliga korna. Det kan gälla allt, såsom bistånd, flyktingpolitik, organisationsbidrag, partistöd och vad man vill. Jag vill här bara hänvisa till de utredningar som tidigare JO Nilsson gjorde beträffande asylprövningarna och Riksrevisionsverket gjorde beträffande förläggningskostnaderna för att visa att det visst finns väl belagda möjligheter. Man kan sänka ersättningsnivån till 80 % rakt över även i fråga om arbetslöshet och familjepolitik. Man kan gå vidare till organisationer, partier, bistånd och över huvud taget när det gäller bidrag. Man bör se på detta. När det gäller ungdomen måste vi tillsammans skärpa oss för att ändra lagar, regler och förordningar så att förutsättningarna för ungdomarna blir vettigare. Vi måste helt enkelt ha ett system, som innebär att det skall stämma, om man såsom 16--18-åring ser framåt i livet. En del skall inte få lån för att studera, medan andra får lön för att göra det. Ungdomarna lär sig en massa knep, t.ex. att de skall först gå till a-kassan och sedan jobba svart. Allt detta måste man angripa. Vi i vår generation är kanske ganska luttrade, men ungdomarna är det inte. Jag tror därför att detta är en av de absolut viktigaste sakerna att tänka på. Jag har några frågor till finansministern. Man talar om en miljöskatt. Jag vet inte vad det är, och jag är därför litet nyfiken minst sagt. Jag hoppas att det inte är någon skatt som gör det svårare för svenska företag och skrämmer tillverkningen ur landet. Det vore inte särskilt smart. När det gäller företagsamheten vill jag framhålla att det behövs fler arbetsgivare, även om ordet arbetsgivare är ett fult ord i Sverige. Men vi kan ju bortse från Arbetsgivareföreningen och bara tala om arbetsgivare. Vad kommer man då att göra för småföretagen utöver det som vi har hört förut? Är någonting på gång? Det är väldigt viktigt för de riktiga jobben. I fråga om verk och myndigheter över huvud taget ser vi hur beloppen stiger och stiger. Jag vet inte hur många hundra miljarder som nu skall slussas ut via myndigheter och verk, som egentligen inte är organiserade för att klara av det -- och som kanske inte heller klarar av det utan i panik sprider pengar omkring sig. Där krävs det en enorm skärpning. Bidragsmyglet än en annan liknande fråga. Den privata konsumtionen, som det nu talas om, beror inte bara på det som man skriver i en budget. Men den beror förvisso på ett fungerande kreditsystem. Vi måste få banksystemet att fungera. Vi måste också få ner räntorna till en rimlig nivå, och vi måste skapa framtidstro. Om vi lyckas med det, kommer svenskarna att börja konsumera så att ni får hålla igen. det ligger nämligen inte i den svenska nationalkaraktären att spara. Vi har varit sämst i världen i det avseendet under alla årtionden utom precis just nu. Jag tror att detta går att rätta till. Sedan har jag några frågor till statsministern, som enligt vår besynnerliga riksdagsordning inte får svara på dessa frågor. Medierna får väl som vanligt ta över riksdagens funktion. Men jag ställer i alla fall frågorna här, för de är angelägna. 1. Vi menar som bekant att fallskärmsavtalen är en skam i dagens Sverige och att de kan tas bort i den offentliga sektorn, som ju är vårt ansvarsområde. 2. Vi tycker att momsen skall vara en krisregulator, dvs. om den inhemska efterfrågan sackar efter för mycket, parerar man med sänkt moms. Vad säger statsministern om det? rättviseförslag, som vinner allt större stöd. Vad säger statsministern? 4. Det svenska biståndet kan onekligen effektiviseras. Andra former kan tillgripas. Det kan vara ett bundet bistånd, export och investeringskreditgarantier m.m. liksom en fokusering på vår egen närhet. Vad är statsministerns reaktion? 5. Till sist. I denna debatt har jag uttryckt min tillfredsställelse med de kontakter som ägt rum med statsministern och andra och mellan Ny demokrati och regeringen. Hur vill regeringen gå vidare? Hur ser statsministern på den situationen?
Frågor till statsministern kan lämpligen ställas vid den frågestund som äger rum kl. 14.30 i kammaren.

Herr talman! Även jag skall ta upp frågan om akassenivån och karensdagarna, om finansministern har lust att lyssna i denna debatt. Det är ett faktum, som också vi har uppmärksammat, att man tydligen planerar att ta ut dessa karensdagar retroaktivt. Ersättningsnivån sänks fr.o.m. den 1 juli, dvs. i praktiken fr.o.m. den 5 juli. Men tydligen kommer alla som har någon form av ersättning, a-kassa eller någon annan, även om de befinner sig i slutet av en period, att få avdrag för fem karensdagar, dvs. lagom till semestern. Jag undrar vad Anne Wibble har att säga till dessa personer. Det skulle vara intressant att höra. Över huvud taget vore det intessant att höra hur finansministern resonerar och hur det är möjligt att finna det försvarbart att sänka nivåerna i a-kassan, när det för en hel del personer faktiskt innebär att de hamnar under socialbidragsnormen och alltså tvingas att begära bistånd varje månad för att komplettera ersättningen. Jag har framför mig en artikel ur SKTF-Tidningen. Det handlar om en arbetslös läkarsekreterare, som före den 1 juli hade 172 kr kvar i månaden. Hon är en ensamstående mamma med ett barn. Efter den 1 juli kommer hon att gå back med 550 kr i månaden. Jag tror att hon är långtifrån ensam i denna situation. Liknande situationer kommer att uppträda för andra. Jag tänker på konsekvenserna av den försämring av föräldraförsäkringen som är påtänkt: en sänkning av nivån till 80 %. Är Anne Wibble medveten om att detta innebär att många kvinnor med låga löner inte kommer att ha möjlighet, om de är ensamstående, att ta ut föräldraförsäkringen med mindre de kompletterar med socialbidrag. Är det rimligt med en sådan ordning? Det handlar ju inte om ett tillfälligt inkomstbortfall på 14 dagar eller tre veckor, som man möjligen skulle kunna resonera om när det gäller sjukförsäkringen, utan här handlar det om ett helt år, då man skall leva på 80 % av sin lön. Är man ensamstående och har ett löneläge som är ganska vanligt för kvinnor på 10 000--12 000 kr i månaden, går det helt enkelt inte ihop. Jag skulle också vilja höra hur man i regeringen har resonerat när man påstår sig ha jämställdhetssträvanden. Samtidigt måste man ju vara medveten om att en sådan här sänkning av nivåerna i föräldraförsäkringen naturligtvis innebär att det blir än viktigare att det hela tiden är den högre lönen som kommer in, dvs. mannens lön. Jag vet att Anne Wibbles kollega Bengt Westerberg är medveten om att föräldraförsäkringens utformning står i direkt relation till kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Jag vet att han har lagt fram förslag om att införa en månadskvotering för att från jämställdhetssynpunkt motverka de negativa effekterna. Jag har inte återfunnit det förslaget i finansplanen. Det skulle vara intressant att få höra hur diskussionen har förts i regeringen och framför allt vad man har kommit fram till. Det är alldeles uppenbart att om ersättningsnivån i föräldraförsäkringen sänks, permanentas situationen med få män som utnyttjar föräldraförsäkringen. Vi kommer säkert att få se en tillbakagång i stället för ett ökat uttag bland männen i fråga om föräldraförsäkringen. Det är en tillbakagång som jag inte trodde låg i Folkpartiets intresse. Så till diskussionen om skatterna. Finansministern framhärdar fortfarande i att det är positivt att skatterna har sänkts och att det t.o.m. har gått snabbare än vad som förutsågs från början. Men det måste väl ändå bero på vad resultatet har blivit? Det är väl inte positivt om resultatet av de sänkta skatterna inte har blivit att människor arbetar mer utan att det i stället i vissa inkomstlägen, nämligen de med stora skattelättnader, har blivit ett ökat sparande, som i dag inte används till vare sig investeringar eller konsumtion utan tvärtom är ett problem i dagens budgetunderskott? Det är väl inte positivt om dessa sänkta skatter innebär att vi får ökade sociala klyftor och problem i samhället och att gapet mellan fattiga och rika ökar -- för att uttrycka det hela enkelt. Skatter och skattesänkningar över huvud taget kan inte vara ett självändamål. De är väl ett instrument för att utforma en politik som gör att vi får ett samhälle som är präglat av de värderingar vi har. Mina värderingar är rättvisa och jämlikhet. Då är skatterna ett bra instrument att använda för att omfördela, dvs. ta pengarna där de finns och föra över dem dit där de behövs. I det här fallet handlar det om att ta pengarna där de finns hos högavlönade, ofta låsta i ett improduktivt sparande, och föra över pengarna till de hushåll som behöver dem för konsumtion. På det sättet får vi en ökad konsumtion och efterfrågan. Det måste vara ett problem, Anne Wibble, att så många av era förslag spär på det problem som en låg inhemsk efterfrågan utgör. I och med det späs arbetslösheten på i stället för att föra fram det som borde vara huvudmålet för den ekonomiska politiken: arbete åt alla!

Herr talman! Låt mig ta upp några av de punkter som har kommenterats här. Det skulle, till att börja med, vara intressant att få veta om Jan Bergqvist är för eller emot en begränsning av den offentliga konsumtionen. Det gick inte att utläsa av hans inlägg. Hittills har Socialdemokraterna varit motståndare till detta. Om man nu menar allvar med att faktiskt ha ett saneringsprogram, om Jan Bergqvist och hela hans riksdagsgrupp är bekymrad över statsskulden, måste man faktiskt ålägga sig en stark restriktion i fråga om ökningen av den offentliga konsumtionen. Jag tror att det som finns med i detta saneringsprogram är ganska positivt. Det gäller inte minst i fråga om det som på många håll har utförts, och genomförs, i våra kommuner och landsting. Det finns många goda exempel på hur man med litet mindre pengar har lyckats åstadkomma en bättre offentlig service. Det finns exempel från barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården. Det allra mest tydliga är att ett stort antal operationer är utförda med färre kronor och färre människors arbetsinsatser. Detta måste vara positivt. Allt annat vore faktiskt ganska mycket av slöseri. Det är oerhört viktigt att ha klart för sig att om det inte finns någon restriktion på den offentliga konsumtionen i det saneringsprogram vi har framför oss, faller hela saneringsdelen för den privata konsumtionen och för det som finns i enskilda människors plånböcker. De två punkterna är något av kommunicerande kärl. Det är viktigt att i ett rättvist och välbalanserat saneringsprogram göra precis så som regeringen har föreslagit, nämligen en begränsning både i den offentliga och i den privata konsumtionen. Märk väl att det faktum att utgifterna för den offentliga konsumtionen blir mindre och att bördan lättar för de offentliga finanserna är ingalunda liktydigt med att servicen blir sämre. Vi mäter i tabeller osv. över den offentliga konsumtionen hur mycket det kostar att få fram tjänsterna. Det viktiga för människorna är att det finns tjänster, att de själva får välja vilka tjänster de vill ha och att tjänsterna är av bra kvalitet. Det måste var ett jätteplus om tjänsterna till råga på allt kostar mindre. Diskussionen om den offentliga konsumtionen är helt central i saneringsprogrammet. Låt mig också ta upp de saker som Jan Bergqvist, Ian Wachtmeister och Gudrun Schyman nämnde om ungdomar. Inom ramen för det upprustningsoch förnyelseprogram som regeringen nu lägger fram finns det ett huvudtema. Det är att ungdomar skall hjälpas till bra utbildning och att komma in på arbetsmarknaden. De skall inte riskera att behöva driva runt på gatorna och inte ha något vettigt att göra. Detta är en utomordentligt massiv satsning, och det finns med i bilagorna från bl.a. Börje Det är fråga om en mycket stor utbyggnad av ungdomspraktiken och ökade insatser i fråga om utbildningspolitiken. Detta är mycket bra. Detta är i själva verket ett program som väl tar hand om våra ungdomar i den meningen att vi ser till att det finns något vettigt att göra. Det är oerhört angeläget att tala om för ungdomarna att det är bra att gå ett tredje gymnasieår. Det kräver också att ungdomarna vill själva. Jag tror att många vill utbilda sig. Men det är angeläget att även attitydmässigt påverka i positiv riktning. Dessa ungdomar skall ju om några år konkurrera om jobben med de ungdomar som kommer ut från den vanliga treåriga gymnasieutbildningen. Det är angeläget att få så bra utbildning som möjligt med hjälp av de massiva insatser som regeringen har föreslagit. Det ställdes också några frågor om karensdagar i arbetslöshetsförsäkringen. Såvitt jag förstår måste den tolkning som har givits här bero på ett missförstånd. Ian Wachtmeister frågade om miljöskatterna och om tillverkningen skall skrämmas ut ur landet. Svaret är självklart nej. Vi vill ha företag här i Sverige -- flera, inte färre. Vidare har vi frågan om småföretagen. Jag har ett par gånger tidigare sagt i kammaren att det viktigaste som kan göras är denna saneringsinsats och att förstärka utbildningen och arbetsmarknaden. Denna kombination möjliggör ett bättre företagsklimat och en lägre ränta. Vi har haft många diskussioner om räntemarginaler osv. Det är något som regeringen tar på högsta allvar. Herr talman! Den samlade strategin, som finns i det dokument som har överlämnats till riksdagen i dag, kombinerar just varsamheten i offensiva insatser på kort sikt i kriget mot arbetslösheten med den nödvändiga kompletteringen av att få bort de stora framtida underskotten. Det är en politik som kommer att ge oss flera jobb och bättre välfärd.

Herr talman! I 80 minuter har nu kammaren diskuterat problemen här hemma. Jag tänker inte recensera debatten, men jag vill gärna göra en jämförelse så här i början av biståndsdebatten. Jag tror nämligen att det är viktigt att vi har sammanhangen klara för oss. Trots alla problem med budgetunderskott, stigande räntor på statsskulden -- en statsskuld som nu går genom biljonstrecket --, rekordhög arbetslöshet, osv., problem som vi självfallet måste ta på allvar, hör Sverige till de rikaste länderna i världen. I FN:rapporten om mänsklig utveckling redovisas att de rikaste 20 % i världen, och där hör vi alltså hemma, tillsammans har 82,7 % av världens inkomster medan de fattigaste 20 % bara har 1,4 % av inkomsterna. De därnäst fattigaste 20 % får dela på 1,7 % av världsinkomsten. Herr talman! Detta är en jämförelse som tål att begrundas. Vi har nog inte riktigt klart för oss den sprängkraft som här ligger dold. Men en dag vaknar medvetandet hos de fattiga i världen. En dag vaknar vreden över orättvisorna. Här finns en enorm sprängkraft. Torvald Stoltenberg, den tidigare norske utrikesministern, har talat om fattigdomsbomben. Vi kan i dag på våra TV-skärmar se svältande, utmärglade och döende människor i Sudan och andra hårt drabbade områden. En dag finns den moderna kommunikationstekniken också för de allra fattigaste. Orättvisorna kommer att bli tydliga för dem. Då sätter sig massorna i rörelse. De är vana att vandra. Vi kommer att få se folkvandringar av en storlek vi inte kunnat drömma om. Från syd till nord, från öster till väster. Länderna i det forna Sovjetblocket kunde inte ställa sig utanför den moderna kommunikationstekniken. Kommunikationssamhället med TV, datorer och faxar sprängde blocket inifrån. Det moderna kommunikationssamhället kommer en gång att få fattigdomsbomben att brisera. FN:s samordnare för Afrika jämförde en gång världssituationen med en jumbojet där det börjat brinna i ekonomiklass. Passagerarna i första klass och i business klass begriper att branden angår också dem. Men när det gäller situationen i världen har vi inte alla samma insikt. Det är ganska naturligt att vi ibland studsar inför de enorma problem som vi ser framför oss, när vi väl har blivit medvetna. Vi kan kanske lära oss litet av moder Teresas sätt att se på problemen när hon som ung nunna arbetade i Calcutta. Vi måste göra något åt dem som ligger och dör på gatorna, sade hon en dag till sina medsystrar. Det är omöjligt, sade man till henne. De är så ofantligt många att vi inte klarar av det. Jag tänker på de fyra som jag passerar på väg till jobbet, blev moder Teresas kommentar. Ingen kan hjälpa alla, brukar man säga, men alla kan hjälpa någon. Det är viktigt att vi svenskar på bästa möjliga sätt är med bland dem som gör något, att vi är med bland dem som hjälper. Jag tror att jag vågar påstå, herr talman, att vi har haft ett bra bistånd genom åren. Det var det entydiga besked som vi i utrikesutskottet fick vid vår offentliga utfrågning om bistånd. Vi får samma betyg av OECD, FN och Världsbanken samt av våra samarbetsländer. Naturligtvis blir det ibland misslyckanden, tillkortakommanden och då och då också skandaler. Men det hör tyvärr till mänsklig verksamhet. Det är viktigt att erkänna misstag. Vi har sådana att begrunda. Vi kanske t.o.m. har vissa systemfel i biståndet som vi behöver studera ännu mer. Men låt oss inte som vissa av svartmålarna fastna i skandaler. Då kommer vi fel. Visst ger vårt och andras bistånd också resultat. Vi kan avläsa de konkreta resultaten. Jag har några exempel från utvecklingsländerna. Medellivslängden år 1960 var 46 år. I dag är den 63 år. Analfabetismen var 54 % år 1960. I dag är den nere i 36 %. Andelen barn i skola har ökat från 55 % till 72 %. Barnadödligheten har halverats från år 1960 till i dag. Det finns naturligtvis också klyftor som har ökat. Jag tänker bl.a. på omfattningen och kvaliteten i grundutbildning, forskning, kommunikationer av alla slag, osv. Denna debatt kallas för biståndsdebatt. Vi har i Sverige försökt att komma bort från givarbegreppet. Jag har tagit upp den frågan tidigare. Man talar utomlands om givarländer, givarkonferenser, osv. Vi har här i Sverige i stället försökt betona samarbete i utveckling. Har vi ett utvecklingssamarbete innebär det att vi både ger och får. Vi socialdemokrater har en obehaglig känsla av att svenskt bistånd är på väg tillbaka till nådegåvorna och presenterna. Vi tror att det är olyckligt för svenskt bistånd om det är på det sättet. Vi ser mot denna bakgrund, enligt vår mening, hur det långsiktiga biståndet eroderas. Herr talman! Det finns med andra ord tendenser till förändringar som vi socialdemokrater vill varna för. Det är viktigt att vi behåller den fastlagda fattigdomsinriktningen i det svenska biståndet. Kärnan i solidaritetens idé är just de fattigas rätt till människovärdighet. På samma sätt som kraven på rösträtt och rätt till arbete gick hand i hand i Sverige måste i dag kraven på en mer demokratisk och rättvis världsordning också gå hand i hand. Vi behöver alla biståndet. Det fattiga angår oss. Bara på en grund av internationell solidaritet kan en gemensam framtid byggas. Ett bistånd som skall leva upp till dessa ambitioner måste vara långsiktigt och fattigdomsinriktat. Det bilaterala landprogrammerade biståndet genom SIDA är kärnan i ett sådant bistånd. Multilateralt samarbete genom t.ex. UNICEF och Världsbanken, bistånd genom folkrörelser och enskilda organisationer, är likaledes omistliga biståndsformer. Kristina Svensson kommer att utveckla detta närmare senare under debatten. När vi tvingas till hårda prioriteringar är det av största vikt att biståndet koncentreras till de fattigaste länderna och att det utformas så effektivt som möjligt med sikte på de mest angelägna behoven. Regeringens nedprioritering av samarbetet inom landramarna, som vi kunde ana oss till redan i biståndspropositionen, stämmer inte med denna ambition. Det har nu kommit en proposition om styrning och samarbetsformer i biståndet. Det är egentligen litet olyckligt, nästan talande, att rubriken är Samarbetsformer i biståndet. Vi har genom åren haft ett brett samarbete om det svenska biståndet över partigränserna. Men här har regeringen lagt fram en proposition som skarpt bryter mot den tradition av politisk enighet som funnits kring principer och former i det svenska biståndet. Vi har alltid sökt enighet under biståndets drygt trettioåriga existens. Vi har också försökt att få det samförståndet vid avgörande förändringar. Men vid tillkomsten av den här propositionen har regeringen inte sökt det samförståndet, trots att den måste ha varit medveten om att vi har riktat kritik mot den. Det gäller framför allt förslaget att ta bort landramarna och de övergripande samarbetsavtalen med mottagarländerna. Vi anser att det är viktigt att behålla detta. En framgångsrik kamp mot fattigdomen kräver att biståndet medverkar till en socialt och ekologiskt ansvarsfull marknadsekonomi och ett gott styresskick. Dogmatiska marknadsekonomiska recept fungerar inte. Vi får ibland i debatten, med en hänvisning till ESK:s toppmöte i Paris 1990, höra talas om att länderna i den Europeiska säkerhets och samarbetskonferensen har förbundit sig att stödja demokrati, mänskliga rättigheter och marknadsekonomi. Men då citerar man slarvigt för det är fråga om en marknadsekonomi med social dimension. Det är viktigt att hålla detta i minnet. När det gäller biståndets närmare utformning står vi socialdemokrater bakom de uppfattningar som framförs i vår partimotion om befolkningsfrågor, en radikalare skuldstrategi, importstödets betydelse, utveckling av institutionell kapacitet och biståndsformer som medför så litet snedvridningar som möjligt i mottagarländernas ekonomi. Vi vill särskilt framhålla tre områden där vi faktiskt uttryckt oro över regeringens politik. För det första skall biståndet utgå från mottagarlandets egna ansträngningar och resurser. Biståndet till ett land måste utformas mer som process och program än som enstaka projekt. Biståndet får inte bli alltmer fragmenterat. För det andra skall biståndet stödja utvecklingen av demokratiska samhällen. Detta kan inte ske om vi intar en förenklad villkorande attityd snarare än en som främjar en långsiktig strategi. Demokrati kan inte kommenderas fram. Den måste växa och erövras inifrån. För det tredje måste biståndet vara starkt kvinnoinriktat. Kvinnans ställning, hennes makt och rättigheter är också avgörande för att höja de fattigas produktivitet. En mer uttrycklig prioritering av det kvinnoinriktade biståndet behövs. Biståndet har under senare tid ansatts hårt. Å ena sidan har en värld i snabb förändring ställt långt större krav på ökade resurser och nya ändamål. Å andra sidan har biståndets volym urgröpts genom höstens krisuppgörelse, utnyttjandet av biståndets resurser till vissa flyktingkostnader osv. samt nu också genom att dess reala storlek sänkts genom kronans minskade värde. Samtidigt har biståndet utsatts för hård osaklig kritik som sökt undergräva det starka och djupa stöd biståndet hittills haft här hemma. De globala överlevnadsproblemen kommer att ställa stora krav på Sverige och alla andra länder att ta gemensamt ansvar. Globaliseringen kommer att kräva ökade resurser och bättre politik. FN:s aktivare roll, kraftfullare fredsrelaterade insatser, de fattigaste ländernas svåra utvecklingsproblem, den förvärrade flyktingsituationen, de ökade folkförflyttningarna, vikten av att Östeuropas omvandling säkras och de globala miljöfrågorna -- dessa och andra utmaningar måste vi klara. Sverige måste kunna bära sin del av detta gemensamma internationella ansvar. Vi behöver därför, menar vi socialdemokrater, en nationell kommission för att se över Sveriges internationella ansvarstagande. En viktig uppgift för denna kommission kommer bl.a. att vara att se över biståndspolitikens roll i detta bredare internationella perspektiv. Den översynen kommer också att bereda tillfälle att se över, bekräfta och föreslå förändringar i biståndspolitikens utformning. Det är uppenbart att den rådande ekonomiska nedgången påverkat de industrialiserade ländernas vilja och förmåga att leverera ett ökat bistånd. De svåra ekonomiska problemen i Sverige, som vi har diskuterat förut i dag, har också medfört att Socialdemokraterna medverkat till en tillfällig neddragning av det svenska biståndet med drygt 20 %. Det gäller framför allt multibiståndet. Vi vill understryka att neddragningen är tillfällig. Det är glädjande att nästan alla i utskottet är överens om detta och om att enprocentmålet snarast möjligt måste återuppnås. Sverige ger trots nedskärningen fortfarande ett betydande bistånd och tillhör den lilla grupp industriländer som ger mer än 0,7 % av BNP i bistånd. Övriga länder är Norge,Danmark och Det är djupt otillfredsställande att de rika OECD länderna fortfarande ger ett så förhållandevis blygsamt bistånd. På FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro förra året bekräftade iländerna på nytt sitt åtagande att nå upp till det av FN antagna målet på 0,7 % av BNP. Sverige måste tillsammans med de länder som uppnått FN:s volymmål energiskt fortsätta att arbeta för att också andra länder ökar sitt bistånd. Herr talman! Jag vill avsluta med en markering om mänskliga rättigheter. Jag tror nämligen att man inte kan göra det ofta nog. Svenskt bistånd måste främja mänskliga rättigheter och demokrati. Vi måste stärka alla goda krafter i kampen mot nationalism av den aggressiva typ som vi i dag ser i t.ex. det tidigare Jugoslavien, mot rasism och mot de etniska konflikter som uppstår här och var. Många länder befinner sig i dag i en övergångsfas från auktoritära system till politisk demokrati. Vi måste naturligtvis vara medvetna om de svåra problem som detta innebär. Men vi vet också att insikten om mänskliga rättigheter och betydelsen av mänskliga rättigheter har ökat. Samtidigt ökar också nationella, religiösa och etniska motsättningar. Vi har den förfärande utvecklingen i det tidigare Jugoslavien som ett verkligt åskådningsexempel. Vi vet att det är fler regionala konflikter som är olösta. Här måste världssamfundet ta ett fortsatt ansvar, inte bara för att upprätthålla fred, utan också för att aktivt bidra till att lösa konflikter inom länder. Där krig och inbördeskrig har brutit ut måste världssamfundet se till att konflikterna löses och krigen upphör för att vara trovärdigt också i fortsättningen. Nationell suveränitet får aldrig stå i vägen när centrala humanitära principer står på spel. Herr talman! Även om jag anmälde mig för 20 minuter talartid, var jag medveten om att jag bara kunde beröra delar av det omfångsrika biståndsbetänkandet. Det är på hela 255 sidor. Vi socialdemokrater har formulerat vår syn på biståndet i partimotionen. På viktiga punkter har vi följt upp i reservationer. Vi står naturligtvis helt och fullt bakom dessa, men för att spara kammarens tid, herr talman, yrkar jag bifall endast till två reservationer, nämligen reservation 2 om de biståndspolitiska målen och reservation 3 om översyn av biståndspolitikens roll i ett internationellt perspektiv.

Herr talman! Biståndsministern! Så var det då dags för en ny debatt kring biståndspolitiken. Det svenska statliga biståndet, som nu funnits i drygt 30 år, utformades i hög grad av den socialdemokratiska regeringens vision av att med biståndets hjälp bygga upp en socialistisk värld. Så länge kommunsimen behärskade Östeuropa och så länge Sverige hade en socialdemokratisk regering fick denna biståndspolitik inte ifrågasättas. Nu, när det politiska läget förändrats, är det emellertid legitimt att kritisera den. Men kritiken bemöts med moraliserande argument vars genomslagskraft har sin förklaring i det svenska biståndets starka förankring i folkrörelser och missionsverksamhet. Att det svenska biståndet i huvudsak varit ett stort och mycket dyrt fiasko är uppenbart. Biståndet som helhet har skapat flera problem än det löst. Misslyckandet bottnar både i de utvecklingsteorier man byggt på och de metoder med vilka biståndet genomförts. En central tes för biståndet var tesen om kapitalbildningens roll för tillväxten. Ju större investeringar som gjordes, desto snabbare skulle tillväxt nås. Det hävdades att fattiga länder inte kunde spara tillräckligt för att generera en rimlig tillväxt. Massiva kapitalöverföringar från i-världen antogs därför kunna häva u-världens ekonomiska stagnation. En annan tes var den om u-ländernas dåligt fungerande marknadsmekanismer. Man antog att människorna i underutvecklade länder inte handlade ekonomiskt rationellt utan styrdes av traditionella kulturmönster. Följaktligen var de inte i stånd att själva ta ansvar för sin ekonomiska utveckling. Ansvaret överfördes i stället på staten, som kom att betraktas som den goda garanten för utveckling. Statliga resursöverföringar, som kanaliserades genom u-ländernas offentliga förvaltningar, sågs som en effektiv metod att stimulera tillväxt och social välfärd. Den amerikanska Marshallhjälpen till Europa blev modellen. Teorierna man stödde sig på höll inte, och metoderna fungerade dåligt. Investeringarnas storlek har visat sig ha föga betydelse för den ekonomiska och sociala utvecklingen. Det som varit av betydelse har i stället varit valet av investeringsobjekt. Antagandena om att marknadsmekanismer inte verkar i u-länder har visat sig vara fel. Människor i tredje världen handlar ekonomiskt, vilket utifrån deras samhälles givna villkor betyder samhällsekonomiskt rationellt. Däremot fungerar, åtminstone i Afrika, de statligt styrda marknadskrafterna på makronivå mycket dåligt. U-landssaten saknar strukturella rötter i samhället och svävar med biståndets hjälp som en ballong över samhället, oförmögen att få makroekonomin att fungera. Vidare har det med stor tydlighet visats att uppfattningen att staten agerar rationellt och till alla medborgares bästa, utan hänsyn till specialintressen, utgör en övertro helt utan verklighetsförankring. I åtskilliga länder i tredje världen har staten, inkl. centralförvaltningen, blivit utsugare och ett effektivt hinder för utveckling. Den planhushållning som krävs för att genomföra stora kapitalöverföringar har i u-världen, liksom i Östeuropa, lett till ekonomisk katastrof. Analogin med Marshallhjälpen visade sig också irrelevant. U-länderna saknade, och saknar fortfarande, den tekniska kunskap, infrastruktur, kompetenta arbetskraft och förvaltningsapparat som var en förutsättning för att den amerikanska kapitalinsatsen i Europa blev så framgångsrik. En övergripande orsak till att både teorier och metoder slagit slint har varit givarnas ytliga och i många fall felaktiga kunskap om mottagarkulturerna -- om de normer och värderingar som styr människornas attityder och handlande i de specifika övergångssamhällen som de postkoloniala samhällena utgör. Svenska politiker och biståndsadministratörer har orealistiska föreställningar om mottagarnas behov av bistånd, om deras syn på användningen av biståndet och om deras förmåga att hantera det. Utan att se till mottagarlandets historiska förutsättningar har vi försökt exportera svenska idéer och utvecklingsmodeller och också trott att mottagarna skulle anamma dem. Speciellt naiv har kanske den föreställningen att vi som kulturellt och inrikespolitiskt helt marginella aktörer skulle kunna påverka inkomstförtdelningen i våra mottagarländer varit. Till följd av vår bristande medvetenhet om att korruption och nepotism är kulturellt accepterade fenomen i mottagarländerna har vi varit försvarslösa mot den skada som de vållat. I själva verket har biståndet i hög grad bidragit till att öka och sprida korruptionen, och stora delar av det har bevisligen försvunnit just genom sådana kanaler. Eftersom demokratimålet i vår egen kultur är överordnat alla andra politiska mål har vi tagit för givet att även mottagarna skulle bejaka denna västerländska ideologi -- bara de blev upplysta. Vi bör erinra oss att statsapparaten i många länder är en belöningsmekanism för statschefens klanmedlemmar och anhängare. Den solidaritet på bred nationell bas som demokrati innebär har ingen historisk förankring i tredje världen. I stället ökar kulturnationalismen. Den tar sig uttryck i traditionellt betingade etniska och religiösa konflikter. En utveckling mot demokrati försvåras också av de klassmotsättningar som uppstod i 1900-talets samhälle och som nu förstärks genom befolkningsexplosionen och den tilltagande resursknappheten. Det nedärvda normsystemet -- dess människosyn och samhällsstruktur -- som var förutsättningen för det traditionella samhällets existens bryts nu ned utan att ersättas av ett nytt som fungerar i dagens övergångssamhälle. Vårt statliga bistånd har byggt på antagandet om en i västerländsk mening effektivt fungerande centralförvaltning i mottagarlandet. Men uländerna saknar förvaltningstradition och även i stor utsträckning administrativ och akademisk kompetens för att hantera i-världens biståndsbombardemang. De enorma bistånden har lett till överutbyggnad av u-ländernas offentliga sektorer. Resultatet har blivit kaos och ineffektivitet i de svaga ulandsförvaltningarna. Även då enskilda biståndsprojekt bedömts som lyckade har de sällan kunnat integreras i mottagarlandets ekonomi och sällan kunnat drivas i mottagarlandets egen regi. Projekten har därför blivit ''biståndsöar'' i mottagarländernas ekonomier som givarlandet måste ansvara för. Ofta förefaller givaren betydligt mer angelägen än mottagaren både om att biståndsverksamheten kommer till stånd och att den får fortlöpa. Ett faktum som är väl känt men givetvis aldrig nämns i officiella rapporter är att SIDA avlönar inhemska förvaltningstjänstemän i mottagarländerna för att skriva ansökningar till SIDA. Om så behövs ställer SIDA dessutom svenska konsulter till förfogande i ansökningsarbetet. Mottagarnas begränsade entusiasm för biståndet skapar stora problem för den givarpersonal som arbetar i mottagarlandet. Den yttrar sig t.ex. i ständiga förseningar och uteblivna aktiviteter. Detta beror rimligtvis inte bara på bristande kunskap. Löften hålls inte, beställningar och redovisningar kommer inte fram, gods hämtas inte ut från tullen osv. Konditionaliteten inom biståndet är oacceptabelt låg. De krav som ställs på mottagaren för att biståndsmedlen skall utbetalas är ofta rent teoretiska, vilket mottagaren är medveten om. Om det inte passar att genomföra överenskommelser kan mottagaren vänta och få pengarna i mindre bunden form som budgetstöd. En annan frustrerande erfarenhet som förtigs i officiella rapporter är att mottagaren ofta utnyttjar konkurrensen mellan givarna för att få friare händer och slippa egna insatser. Detta är en konsekvens av det biståndsbombardemang som ivärlden utsätter u-världen för och som bidragit till det tragiska biståndsberoende som särskilt afrikanska stater hamnat i. Riksrevisionsverkets utvärdering visar att SIDA:s rapporter och uppföljningssystem tenderar att få en huvudsakligen legitimerande funktion, eftersom biståndsverksamheten i stor utsträckning styrs av ett inofficiellt, outtalat utbetalningsmål. Biståndsanslagen är så stora att de är svåra att göra av med. En följd av de stora anslagen blir reservationer på flera miljarder, vilket RRV starkt kritiserar. Reservationer omvandlas ofta till budgetstöd med vidsträckt användningsområde. Budgetstöd har t.ex. utnyttjats för att täcka stora svinn i projekten som annars skulle ha lett till att utbetalningar måst stoppas. Hur ser det då ut i dag i tredje världen? Ett tydligt mönster framträder. Det visar att de länder, främst i Sydostasien, som litat till egna initiativ och egen företagsamhet och därtill fört en öppen handelspolitik uppvisar både en kraftig ekonomisk tillväxt och stigande social välfärd. I Afrika -- den kontinent som får mest utländsk rådgivning och mest bistånd -- ökar däremot både underutvecklingen och biståndsberoendet. Vissa afrikanska stater, bland dem Tanzania och Mocambique, kan närmast beskrivas som biståndsbedövade. De finansierar numer t.o.m. merparten av sina löpande offentliga utgifter med biståndsmedel, och Sverige är en av huvudbiståndsgivarna. De bildar ett internationellt A-lag, i negativ bemärkelse, utan initiativ och kraft, oförmögna att försörja sig själva. Den utvecklingen belyses av följande faktum. 1,9 %, har nu sjunkit till 1,2 %. Dess del i världshandeln, som 1970 uppgick till 3,8 %, är nu nere i 1 %. Sedan 1980 har kontinentens utalandsskuld trefaldigats. Den ekonomiska nedgången påverkar nu även den bräckliga sociala välfärden. Mindre än hälften av befolkningen har i dag tillgång till rent vatten och sjukvård. Läskunnigheten är endast 62 %, och andelen elever i grundskolan, som 1980 uppgick till 79 % av antalet barn i skolåldern, hade 1988 minskat till Herr talman! Att biståndet inte främjat utvecklingen i tredje världen utan däremot varit ett hinder för utveckling är ett tragiskt faktum som inte längre går att förneka. Sammanfattningsvis kan konstateras att biståndets negativa, i vissa fall destruktiva, utfall framför allt bottnar i följande förhållanden. Givarnas bristande kulturella kompetens samt en bristande förståelse för att utvecklingen måste bygga på mottagarlandets ekonomiska, sociala och kulturella strukturer. -- Oförmåga att mobilisera mottagarnas vilja till förändring och eget ansvarstagande. -- Kanaliseringen av den övervägande delen av det offentliga biståndet genom mottagarländernas statsapparat är destruktiv, eftersom denna apparat snarare fungerar som en belöningsmekansim för statschefens klan och anhängare än som en effektiv statsförvaltning. Biståndsanslagens storlek, som har sin grund i tron att utvecklingen är en fråga om överföring av pengar och illusionen att utvecklingsprocessen fungerar snabbare ju mer pengar som satsas. Den biståndspolitik som vi förordar innebär en stor förändring jämfört med den som bedrivits hittills. Den förordar en utveckling som bygger på mottagarlandets egna ekonomiska, sociala och kulturella strukturer. Den betonar mottagarlandets eget ansvar. Den tar fasta på att de nödvändiga förändringarna i biståndsländerna kan åstadkommas bara genom de enskilda människornas egna kunskaper, initiativ och vilja. Och den ser kunskapsöverföringen, inte överförandet av pengar, som det avgörande medlet för utveckling. I solidaritet med människorna i de fattiga länderna har vi i den rika världen skyldighet att ge den hjälp vi kan ge. Det vittnar emellertid om överskattning av vår egen förmåga och ringaktning av människorna i utvecklingsländerna att tro att det är vi som kan åstadkomma de avgörande förändringarna. Endast människorna själva kan ta ansvar för sin egen utveckling. Det gäller för oss likaväl som för människorna i utvecklingsländerna. Verklig utveckling är i första hand en inre process som leder till ökad medvetenhet om möjligheter hos både oss själva och andra. Den individuella kreativiteten är i själva verket en oöverträffad drivkraft i ett lands utveckling. Orsakerna till att man inte haft samma dynamiska utveckling i länderna i Afrika som i många andra länder är främst följande: 1. en stor och okontrollerad migration till städerna, som inte förmår absorbera folkökningen 2. en föråldrad näringslivsstruktur 3. en dåligt fungerande statsapparat. Aktuell ekonomisk forskning visar på humankapitalets och entreprenörskapets avgörande roll för ett lands tillväxt och utveckling. Vi i Ny demokrati vill på intet sätt förringa realkapitalinvesteringarnas betydelse, men vi anser att de med fördel kan finansieras med s.k. mjuka lån via t.ex. Världsbanken och IDA. På så sätt främjas rationalitet vid val av projekt, och biståndsmottagaren uppmuntras att ta ett eget ansvar. Man uppnår därigenom också den samordning av biståndet som är nödvändig. Den onda cirkeln av överbefolkning, försörjningskris, fattigdom och miljöförstöring i tredje världen kan brytas bara med samordnade åtgärder på flera plan. Stora ansträngningar måste göras vad beträffar ekonomisk utveckling, miljövård och familjepolitik. Det råder inget tvivel om att biståndspolitiken måste prioritera kunskapsöverföring på dessa tre områden. Men det skall inte -- vilket i stor utsträckning hittills varit fallet -- vara kunskap som är lämpad och avpassad för västerländska utvecklingsmodeller. I all utvecklingshjälp som kanaliseras från en regering till en annan finns en stor inneboende risk för att mottagarländerna påtvingas modeller som är främmande för deras egen miljö. En effektiv biståndspolitik blir en fråga om att finna vägar och metoder att föra över kunskaper av här nämnt slag. Jag skall också beröra utvecklingen på jordbrukets, miljöns och familjepolitikens områden. På dessa tre områden anser vi att det inhemska humankapitalet måste byggas upp och kunskaperna föras ut till praktisk användning. Det gäller t.ex. att utveckla effektivare odlingsmetoder, att få fram åtgärder mot avskogning, erosion, markförstöring och ökenutbredning samt att utveckla metoder att förhindra en skenande befolkningsökning. Sådana uppgifter faller naturligt inom SAREC:s verksamhetsområde. Eftersom biståndet till u-världen måste samordnas för att undvika nuvarande administrationskaos i tredje världen, bör Sverige utveckla samarbetet med de organ inom FN och andra internationella organisationer som sysslar med jordbruks-, miljöoch befolkningsfrågor. Sverige befinner sig i en djupgående ekonomisk kris, som förmodligen kommer att bli långvarig och drabba medborgarna hårt. Om Sveriges biståndsansträngningar skall få acceptans och stöd av allmänheten, måste de var konstruktiva och kostnadseffektiva. När det gäller det multilaterala biståndet och bidragen till enskilda organisationer bör Sverige koncentrera hjälpen till sådana organisationer som sysslar med katastrofhjälp, flyktingar, miljö, familjeplanering och jordbruksutveckling. Herr talman! Om jag mycket kort skulle sammanfatta förslagen i de motioner som vi lagt fram och som behandlats i utrikesutskottets betänkande skulle jag vilja säga följande. När det gäller enprocentsmålet menar vi att det är orimligt att med ett underskott i statsfinanserna på mer än 200 miljarder fortsätta att lämna ett bistånd till vår omvärld som motsvarar 0,93 % av vår BNI. Härtill kommer biståndet till Baltikum, Öst och Centraleuropa. Sverige bör enligt vår mening ha det av FN fastställda målet om ett bistånd om 0,7 % av BNI som ett långsiktigt riktmärke för biståndet. Vi anser att vårt land i dag inte har råd med mer än sammanlagt drygt 7 miljarder i bistånd till både nära och fjärran länder. Detta motsvarar omkring utvecklingsländerna föreslår vi 5 183 miljoner kronor jämfört med regeringens och Vi anser att stödet till skuldlättnadsåtgärder skall slopas. Egentligen innebär ett sådant stöd att vi betalar andra i-länders eller dess bankers fordringar, fastän vårt bistånd först tar vägen över ett utvecklingsland innan det når i-landet. Vi anser att Sverige internationellt än mera kraftfullt bör verka för att i-länderna avskriver sina fordringar på u-länderna. Sverige bör också genom internationella påtryckningar främja en ökad global frihandel. Om u-länderna inte möttes av ett stort antal handelshinder från i-ländernas sida, skulle det totala internationella biståndet vara helt onödigt. Alla är överens om att global frihandel är bästa sättet för att verkligen hjälpa fattiga länder att komma bort från fattigdom och biståndsberoende. Varför kan man då inte försöka enas om detta? När det gäller de olika anslagsposterna har vi vad avser det multilaterala biståndet föreslagit kraftiga nedskärningar -- om 540 miljoner kronor -- vad gäller FN:s utvecklingsprogram UNDP och dess kapitalutvecklingsfond UNCDF. År 1992 uppgick otroligt men sant. Vi vill också skära rejält i bidragen till FN:s barnfond UNICEF och till Palestinaflyktingarna genom UNRWA. Vi vill minska bidragen med 100 UNRWA. Vår givarandel var år 1991 vad gäller Trots att Sverige redan i dag är en stor bidragsgivare till FN:s flyktingskommissarie UNHCR anser vi att Sverige bör utöka sitt bistånd till den internationella flyktingverksamheten. Vi vill i vårt förslag öka bidragen till UNHCR med 65 miljoner kronor till 300 miljoner kronor. Herr talman! När det gäller det bilaterala biståndet genom SIDA vill vi snabbt avveckla landramsbiståndet. Vi föreslår därför en minskning av landramarna från 3 360 miljoner till 400 miljoner. I förslaget ligger ett slopande av allt bistånd till alla länder utanför Afrika. Vi föreslår också kraftiga reduceringar av det s.k. demokratibiståndet. Vi vill spara pengar för staten genom att minska statens andel till 70 % vad avser folkrörelsebiståndet. Vi vill också helt slopa bidragen till sydafrikanska organisationer. Det rör sig om 240 miljoner, varav ANC får ungefär hälften. Men vi vill samtidigt prioritera katastrofbiståndet och föreslår en ökning av detta med 100 miljoner till 1 281 miljoner kronor. Herr talman! Motiven till våra förslag om förändring av det svenska biståndet har jag berört i inledningen till mitt anförande, där jag uppehållit mig vid frågan om hur vi bistår fattiga människor på bästa sätt och hur vi bäst leder in mottagarländerna på en väg mot ekonomisk utveckling. Jag har till betänkandet fogat 30 reservationer, men jag vill lugna kammarens ledamöter med att jag inte ämnar yrka på bifall till samtliga 30. Herr talman! Jag ställer mig självfallet bakom samtliga 30 reservationer, men för att spara tid och inte onödigtvis dra på mig ledamöternas illvilliga blickar yrkar jag bifall bara till reservationerna 1, 7,

Herr talman! Det är tråkigt att en så trivsam person som Lars Moquist skall från riksdagens talarstol göra sig till tolk för alla de fördomar som man kan rada upp när det gäller biståndet. Fördomarna riktigt hoppade ur hans mun. Han talade om att biståndet har skapat fler problem än det har löst, gav vrångbilder av svenskt bistånd, använde uttryck som biståndsbombardemang, biståndsberoende, biståndsbedövning, destruktivt utfall osv. Jag har på tre minuter inte möjlighet att bemöta allt detta, men låt mig försöka vara konstruktiv i denna replik. Vi har i vår partimotion pekat på att inte allt bistånd är bra. Vi har sagt att det finns många exempel på misslyckade projekt och att det finns systematiska problem i biståndet, som t.o.m. kan försvåra ett lands utveckling. Men under de senaste fem till tio åren har erfarenheterna gett oss en allt klarare bild av vad som kan och bör göras i biståndet och vad som inte kan göras, alltså vad som bör undvikas. Vi måste ha en realistisk föreställning om biståndets möjligheter och begränsningar. Det här är sådant som vi har lärt oss under resans gång. Det finns ingen anledning, tycker jag, att nu när biståndet blir allt bättre göra sig till talesman här för alla de vanföreställningar om biståndet som sprids via Expressen och på annat sätt. Jag menar att man gör biståndet och u-länderna en björntjänst om man sätter ambitionerna för högt. På den punkten tror jag att vi kan vara överens. Låt oss försöka vara konstruktiva! Även Ny demokrati måste ju ändå försöka begripa att vi gör detta i samarbete med människor i andra länder. Det är samarbetet som är det viktiga för oss. Det är utvecklingen i u-länderna, deras strävan efter demokrati och mänskliga rättigheter, som är det viktiga. Låt oss inte hålla på med att här i kammaren rapa upp alla dessa möjliga och omöjliga vantolkningar av svenskt bistånd!
Fru talman! Karl-Erik Svartberg säger att mitt anförande bygger på vanföreställningar och att det mesta som jag framförde inte skulle vara sant. Men man behöver bara titta på hurdan utvecklingen har varit i Afrika och de siffror jag angav om det för att se, att man i Afrika inte har nått någon framgång trots ett massivt bistånd från både Sverige och andra länder. Mottagarländerna i Afrika har inte gått framåt. Jag pekade i mitt anförande över huvud taget inte på några specifika projekt, så därför tycker jag att det är märkligt att Karl-Erik Svartberg helt plötsligt börjar tala om Expressenartiklar. Jag tror inte att jag nämnde ett enda misslyckat projekt, utan jag tog mera allmänt upp på vilket sätt man egentligen bör gå till väga när man utformar biståndet. Jag pekade på två faktorer som jag tror att alla, även Karl-Erik Svartberg, är överens om. Jag sade att det som skapar bäst förutsättningar för uländerna är att man ser till att få en så stor andel frihandel som möjligt. Det är inte nödvändigt att ha en total frihandel, men en minskning av tullmurar och handelshinder med 60--70 % motsvarar ungefär det totala globala internationella biståndet. Jag pekade också på skuldlättnadsåtgärder. Sverige har i och för sig avvecklat många av sina krav på uländerna för lån som har gått genom banker och olika fonder, och jag anser att det då inte finns någon anledning för oss att bistå andra i-länder genom att se till att deras banker får tillbaka en del av sina lån. Vi bör i stället se till att verka internationellt för att också de andra i-länderna avskriver sina skulder. Avsaknaden av frihandel och skuldlättnader är till stor del roten till att det går så snett för många uländer.
Fru talman! Om Lars Moquist studerar sitt anförande i protokollet eller läser det en gång till kommer han att finna att ordvalet talar klarspråk och förklarar mina formuleringar om vanföreställningar kring biståndet. Jag ställer upp på det Lars Moquist säger om frihandeln. Vi vet ju att världens samlade bistånd till tredje världen är 50--60 miljarder dollar om året, och vi vet att de fallande råvarupriserna och de restriktioner industriländerna har gentemot handeln med tredje världens länder motsvarar ungefär samma belopp, kanske t.o.m. litet mer. Detta påpekades också i utskottsutfrågningen. Det räcker ändå inte, eftersom vi har hela fördelningsproblematiken kvar. Moçambique som ett exempel på hur det har gått snett för svenskt bistånd. Jag tycker att det är ett dåligt exempel. Moçambique skall man använda som ett exempel på vad som händer med ett utvecklingsland när en militärmakt, i det här fallet grannen Sydafrika, infiltrerar och saboterar allt vad utveckling heter i det landet. Det är sanningen om Moçambique. Renamo, stött av Sydafrikas militär, har saboterat utvecklingsprocessen i Moçambique. Då är det inte möjligt att åstadkomma de snabba resultat i utvecklingen som vi vill ha. Men svenskt bistånd har varit nödvändigt för att åtminstone rädda delar av utvecklingsprocessen i Moçambique. Det bör Lars Moquist tänka på.
Fru talman! Karl-Erik Svartberg tar upp fördelningsproblematiken. Ja, hur är det egentligen med fördelningsproblematiken i de afrikanska länderna? Hur har det blivit? Jo, har man inget välstånd att fördela, finns det ju inget att fördela. De länder i exempelvis Sydostasien som i stor utsträckning har litat till sin egen förmåga och sin egen kreativitet har ett helt annat välstånd. Jag tänker på länder som t.ex. Thailand och Malaysia, men det gäller även sådana länder som Vietnam. I länder där man mer har utgått ifrån att människorna måste försöka bli sin egen lyckas smed har man faktiskt lyckats mycket bättre. Den fördelningsproblematik som Karl-Erik Svartberg talar om existerar alltså inte i de afrikanska länderna, eftersom där inte finns något att fördela.

Fru talman! Jag kan till stora delar instämma i Karl Erik Svartbergs kritik mot Ny demokratis sätt att debattera biståndsfrågorna. Jag tycker nog att det andas litet av Expressenartiklar. Jag skall skall ta en särskild debatt med Lars Moquist om det sedan om jag får tillfälle till det. Det är ju inte så enkelt som Lars Moquist försöker göra gällande, och det gäller inte minst förhållandena i Afrika. Det finns även motsättningar som man kanske också bör ta upp så småningom. Å ena sidan talar Ny demokrati om situationen för mänskliga rättigheter i u-länderna. Det finns mycket att säga om det. Å andra sidan har ni motionerat om att det skall vara möjligt att sälja vapen till kreti och pleti runt om i hela världen, till de värsta diktaturregimerna. Hur rimmar detta med talet om mänskliga rättigheter? Fru talman! Enprocentsmålet skall överges. Det blev som bekant resultatet av överenskommelsen mellan regeringen och Socialdemokraterna i höstas. Vi har inte råd att avsätta 1 % av BNI till bistånd, heter det nu. Det argumentet kan vi inte acceptera. Visst har vi råd. Nedskärningen motsvarande 1,5 miljarder kronor kom strax efter ett beslut om att ta bort lyxskatten på exempelvis parfymer och choklad, som också skulle ha inbringat 1,5 miljarder kronor. Det finns annat än biståndet att skära ner på. Det är en fråga om vad man vill skära ner på och vad man prioriterar. Vänsterpartiet sätter solidariteten med världens fattiga högre än billigare parfym -- så kan man uttrycka sig. Vi anser att det är bättre säkerhetspolitik att minska klyftorna mellan rika och fattiga i världen än att exempelvis köpa nya stridsvagnar. Om vi vill verka för att u-länderna skall minska sina militärutgifter, måste också i-länderna, för att bli trovärdiga, skära ner på sina. Det gäller även Sverige. Det är ju faktiskt så att i-länderna, med 20 % av världens befolkning, svarar för 86 % av världens militärutgifter. Dessutom är det iländerna, även Sverige, som säljer vapnen. Här har vi dubbelmoralen! Skär ner militärutgifterna och inte biståndet, och håll fast vid enprocentsmålet. Jag kommer förmodligen att få upprepa detta många gånger, eftersom biståndsministern tydligen räknar med att det skall ta minst fem år innan Sverige återigen ''får råd'' med 1 % i bistånd. Det är i utländsk press jag har läst att biståndsministern skall ha sagt att det kommer att ta fem år innan vi kan återställa enprocentsmålet. Biståndsministern får senare i debatten tillfälle att dementera detta, om det inte skulle vara sant. Är detta vad man kallar en tillfällig neddragning, som det står beskrivet i en s-motion av Pierre Schori m.fl.? Frågan är också: Kommer vi tillbaka till 1 % av BNI i bistånd före år 2000? Det är skillnad på en tillfällig sänkning och en sänkning under en femårsperiod eller kanske längre tid. Vi kan på nedskärningarna se att det är fråga om mycket mer än att enprocentsmålet skall överges. Det handlar om en påbörjad omläggning av den svenska biståndspolitiken. Nu skall högern -- av diverse schatteringar -- göra upp med 70-talet och solidariteten med dem som då kämpade för sin befrielse. Det syns på de drastiska nedskärningarna av biståndet till Södra Afrika och Vietnam. Det syns på nedskärningarna av anslagen till sådana FN-organ där principen ett land--en röst råder, medan 2,8 nya miljarder utlovas till kapitalpåfyllnad i Världsbankens ''mjuka arm'' IDA. Det märks på snålheten mot SAREC och Nordiska Afrikainstitutet och generositeten mot I måndags kunde vi läsa i tidningarna att biståndet till ANC skall skäras ner från 240 miljoner till 95 miljoner och det skall stoppas helt så snart datum för val bestämts i Sydafrika. Enligt Alf Svenssons statssekreterare skall biståndet omvandlas till utbildnig av de svarta inför valen. Men vem skall utbilda de svarta? Efter vad jag förstår är det ANC som måste ta på sig huvudansvaret, tillsammans med de andra organisationer, kyrkor m.fl., som ingår i den demokratiska rörelsen, UDF. Dessa befinner sig i ett enormt underläge gentemot de vitas partier. De svarta väljarna är fattiga och till 60 % analfabeter. De har alltså mindre pengar och större behov. Hur skall de få en chans att nu, för första gången, utnyttja rösträtten på någorlunda jämlika villkor? Samtidigt är ANC och dess medlemmar dem som det politiska våldet framför allt riktar sig mot. Nationalistpartiet har inte bara tillgång till statskassan utan också säkerhetspolisens beskydd. Det har inte ANC och de andra organisationerna. Det påmindes vi om med fruktansvärd kraft på påskaftonen, då Chris Hani mördades. Samma dag som Chris Hani begravdes fick en ANC-delegation från den svenska regeringen beskedet att biståndet skall stoppas. I omläggningen av biståndspolitiken ingår också en urholkning av de fem biståndspolitiska mål som riksdagen har fastställt. De olika biståndsmyndigheterna tillämpar dessa mål olika. Det är intressant att notera att vi i den Engblomska utredningen får bekräftat vad vi länge kritiserat, nämligen att BITS inte beaktar något annat mål än tillväxtmålet. Även SIDA tycks vara på glid. I deras skyltfönster hänger en lapp med de fem biståndspolitiska målen. Det första kallas här ökad ekonomisk tillväxt, men det mål som riksdagen formulerade heter resurstillväxt, och det är inte samma sak. När den ekonomiska tillväxten sker genom rovdrift på naturen då minskar resurserna. När BNP ökat i Chile och några andra latinamerikanska länder har samtidigt de fattigas antal ökat. Och vad gagnar det de fattiga folken, när u-länder satsar på den exportorientering, som Världsbanken och IMF kräver, om inkomsterna går till skuldtjänst och kapitalflykt? Två år i rad har Afrika ökat sin exportvolym, men exportinkomsterna minskade. Det är effekten av de sjunkande råvarupriserna, som ju inte bestäms i Så länge IMF får fortsätta och dirigera u-ländernas ekonomier med strukturanpassningsprogram, motverkas samtliga våra fem biståndspolitiska mål. Vi kräver att Sverige inte skall delta i IMF:s strukturanpassningsprogram, utan verka för att skulderna skall avskrivas. Även Världsbanken skall göra det och kan för detta använda sina vinstmedel. Det är en idé som SIDA framförde i sina förslag som har rubriken En väg ut ur ''skuldfällan''. I stället för att ge pengar till strukturanpassningsprogrammen, skall Sverige ge bistånd som stöd för ekonomiska reformer som är socialt acceptabla, som utvecklar människornas resurser, inte förstör dem, och som leder till en hållbar utveckling och inte förstör naturresurserna. Vi har föreslagit att 1 miljard kronor skall användas till stöd för sådana reformer. En hållbar utveckling måste bygga på demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna. Vi är överens om detta, och det står i biståndsbetänkandet. Men jag måste då fråga: Varför använder regeringen en icke oväsentlig summa till insatser i diktaturländer? Detta går inte ihop. Man kan inte bara tala om, utan man måste också i praktiken tillämpa vad man säger i olika betänkanden. Om dessa pengar vore inriktade på sådant i dessa diktaturländer som främjar en demokratisk utveckling skulle jag inte vara så kritisk. Men motsatsen är faktiskt fallet, och jag skall ge några exempel. BITS ser som sagt bara till ekonomisk tillväxt. U krediter anslås generöst till Kina -- men inte till det som regeringen sade att de skulle gå till: insatser för miljön och de fattiga. Det är i stället Ericsson som får dem för att kunna sälja sina teleprodukter till Guandongprovinsen. Vad detta i realiteten leder till är att öka klyftan mellan kustlandet, där de utländska investeringarna är stora och tillväxten snabb, och de inre och mycket fattigare landsdelarna. Den klyftan växte med mellan 110 och 150 % 1985--90. I det fattiga inre Kina stegras de sociala spänningarna märkbart. Det har rapporterats om veritabla slag mellan polis och protesterande folkmassor. Skall Sverige medverka till en sådan utveckling, som jag nu har redovisat, genom användningen av biståndsmedel? Marocko är ett annat land som ges u-krediter, alltså biståndspengar, men som gör allt för att sabotera FN:s fredsplan för Västsahara. Risken är just nu väldigt stor för att kriget på nytt skall blossa upp på grund av Marockos agerande. Sverige exporterar vapen till en rad u-länder, även sådana som är inblandade i regionala konflikter och sådana som grovt kränker de mänskliga rättigheterna, t.ex. Indonesien som har ockuperat Östtimor och till Indien och Pakistan som har utkämpat tre krig om Kashmir. De kapprustar och utvecklar kärnvapen. I Indien torterar militären och praktiserar våldtäkt som en form av tortyr. Jag skulle kunna räkna upp ytterligare exempel. Nu har regeringen givit grönt ljus för Kockums att sälja ubåtar till Pakistan. Hur går det ihop med vad biståndsministern skrev i årets budgetproposition om biståndsförhandlingarna, att där ''bör militärutgifternas storlek granskas i förhållande till satsningar på utbildning, sjukvård och andra områden med relation till mänskliga rättigheter och demokratifrågor''? Regimen i Pakistan satsar ju mer än dubbelt så mycket pengar på krigsmakten som på utbildning och hälsovård trots att 65 % av invånarna är analfabeter och spädbarnsdödligheten över 10 %. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp olika sådana här exempel. Men man skall hålla tiden i denna talarstol om man har anmält sig dagen före, fru talman. Jag är så disciplinerad att jag därför skall sluta mitt anförande nu fast jag har några sekunder över. Jag får väl återkomma senare i debatten, då det blir tillfälle att säga litet mera. Jag har 50 moment i min meningsyttring, och jag skulle kunna begära votering om dem alla, men jag har respekt för kammarens tid. Mina 50 moment är inte mindre värda om jag begränsar mig till att yrka bifall till tre, nämligen 1, 11 och 92.

Jag hälsar statsminister Carl Bildt, statsrådet Statsministern besvarar övergripande allmänpolitiska frågor. Frågorna till övriga statsråd förutsätts beröra deras ansvarsområden inom regeringen. Får jag be de ärade ledamöterna vänta med att ställa sina frågor tills mikrofonerna är inkopplade i bänkarna. Jag vill också påminna om att frågorna bör vara korta.

Fru talman! Vi hade tidigare en extra remissdebatt. Vid det tillfället ställde jag några frågor som jag vill ställa igen till statsministern. Vad som intresserar många, tror jag, är hur regeringen vill gå vidare med de samtal -- eller vad de kallas -- som förekommer med Ny demokrati och hur man ser på Ny demokratis ståndpunkter i frågor som gäller biståndet. Vi tycker att det finns andra infallsvinklar än de regeringen hittills använt sig av. Jag undrar också hur man ser på momsen som krisregulator.
Fru talman! Jag tackar för denna möjlighet att nu svara på de frågor som Ian Wachtmeister ställde till mig i den tidigare debatten, vid vilket tillfälle jag av kammartekniska skäl var förhindrad att närvara. Det är riktigt som Ian Wachtmeister påminner om att det har förts tekniska samtal under några veckor mellan framför allt företrädare för Finansdepartementet och företrädare för Ny demokrati -- men också för andra. Jag har själv haft några samtal med Ian Wachtmeister. Dessa samtal har varit, som vi tycker, konstruktiva och bra. Det är möjligt att de har lett till att några missförstånd på ömse sidor har retts upp. Vi ser gärna att den typen av informell eller formell dialog -- kalla det vad man vill -- fortsätter. Nu befinner vi oss på väg in i ett skede där vi har lagt fram vårt förslag till långsiktig inriktning framför allt när det gäller ansträngningar att sanera den offentliga sektorn. Ny demokrati kommer att lägga fram sitt förslag, Socialdemokraterna sitt och Vänsterpartiet sitt. Därefter kommer det att bli förhandlingar och samtal i anslutning till finansutskottets behandling. Vi hoppas att den konstruktiva samtalston som hitintills förts skall kunna fortsätta att föras då. Jag skall själv försöka att till den processen lämna de bidrag som jag kan. Ian Wachtmeister ställde också några konkreta frågor. Momsen tillhör det som också under de här tekniska samtalen har diskuterats. Som Anne Wibble redovisade tidigare i dag är det regeringens uppfattning att det behövs stimulans. Stimulansen behövs framför allt via penningpolitiken och sänkta räntor. Vår uppgift är att skapa förutsättningar för sänkta räntor. Jag hoppas att vi har gjort det i dag. Det är dessutom så, att när man befinner sig i en process av skuldkonsolidering och desinflation, har de traditionella finanspolitiska instrumenten begränsad verkan. Det redovisar vi uttryckligen också i finansplanen. Vi har därför också sagt att några insatser av den arten inte är aktuella nu. Samtidigt är det ju så, att instrumenten finns i arsenalen. Vi gör en löpande prövning av den ekonomiska utvecklingen och är även fortsättningsvis öppna för dialog i den frågan. Vi är beredda att använda de instrument som finns, när vi bedömer att det är lämpligt och nödvändigt. Av skäl som har att göra med flytande valutakurs, skuldsaneringsprocess och desinflation anser vi inte att detta är aktuellt nu. Men dialogen fortsätter och instrumentet finns. När det gäller biståndet finns det -- inte minst från denna talarstol -- väl dokumenterade skillnader i uppfattning mellan företrädare för regeringen och Ny demokrati. Det rör sig framför allt om anslagsvolymen. Det är samtidigt värt att notera att det finns frågor som vi kunde ha en bredare enighet kring i denna kammare -- inkl. Ny demokrat -- dvs. när det gäller att effektivisera biståndet. Det finns en del förslag framlagda av regeringen, vilka går ut på bättre styrning och kostnadskontroll. Vi skall alltså sätta de förväntade och uppnådda resultaten i centrum för arbetet, inte förväntade utbetalningar. Det är ju en effekt av det hittills tillämpade systemet för landramen.
Fru talman! Får jag ta mig orådet före och samtidigt fråga om statsministerns inställning till de fallskärmsavtal som vi anser vara en skam i dagens Sverige. Det finns många sätt för denna församling och för regeringen att ingripa. Jag vill också fråga om den stora rättvisefrågan som kanske inte alla ekonomer uppfattat och uppskattat, nämligen behovsprövade barnbidrag.
Fru talman! Jag hade ett lätt utbrott inför konstitutionsutskottet häromdagen när det gäller fallskärmsavtalen. Det var ett uttryck för vad jag känner inför en del av det som för mig uppdagats inom den statliga sektorn under den tid som gått sedan vid övertog regeringsansvaret. Jag ställer mig mycket frågande inför den moral som vägledde slutandet av en hel del av dessa avtal som vi sedermera har kommit att konfronteras med. Regeringen har vidtagit åtgärder för att försöka stävja detta och riva upp avtalen. Vi skall undersöka vilka ytterligare åtgärder som kan vara möjliga att vidta. Nyligen har jag bett Justitiedepartementet att studera en del konkreta uppslag. Vi välkomnar idéer från denna kammare -- även från Ny demokrati -- och är beredda att pröva dem. Jag tror att vi är ense om att den typen av överdrivna fallskärmsavtal som har förekommit icke är moraliskt försvarbar, i synnerhet inte i denna ekonomiska tid. Behovsprövade barnbidrag har diskuterats länge. Det som under den senaste tiden inträffat i den frågan är att Lindbeckkommissionen föreslog en modell där första och andra barnbidraget ladeds samman med bostadsbidragssystemet. Därmed skulle man få endast en behovs eller inkomstprövning. Det finns invändningar mot detta, framför allt därför att man får marginaleffekter i det samlade skatte och bidragssystemet. Det tycker vi från andra utgångspunkter är mindre bra. Men jag medverkar gärna till att man på ett mer inträngande sätt belyser denna fråga när det gäller fördelar, nackdelar och effekter, så att vi på olika håll här i denna kammare kan få ett bättre undelag för den fortsatta debatten.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Ulf Dinkelspiel. Vi har ju fått besked om att det ministermöte som var planerat att äga rum i början av maj om framgångarna i förhandlingarna mellan Sverige och EG, med en delredovisning av det som sker i förhandingarna, nu är inställt -- om jag är rätt underrättad. Mötet kommer att skjutas upp med någon månad. Jag skulle vilja höra utrikeshandelsministerns motivering till varför mötet blir uppskjutet.
Fru talman! Motiveringen är mycket enkel. Vi har inte fått bekräftelse ännu, men det förefaller som om EG ännu inte har lyckats formulera motbud på de bud som vi har lagt fram i förhandlingarna. Innan de motbuden föreligger, dvs. innan EG sidans förhandlingsposition är klar, anser man att det inte är mycket mening med ett nytt förhandlingsmöte.
Fru talman! I ljuset av utrikeshandelsministerns svar vill jag fråga hur han ser på möjligheten att åstadkomma det som tidigare har presenterats som en önskan, nämligen delresultat under den tid som Danmark har ordförandeskapet i EG?
Fru talman! Vi har fortfarande siktet inställt på att nå delresultat under det första halvåret, dvs. under perioden med danskt ordförandeskap. Jag hoppas och tror att det skall finnas goda möjligheter att nå delresultat i juni.
Fru talman! Jag har en fråga till biståndsministern. Under dagens arbetsplenum behandlas biståndet och bl.a. familjeplaneringsfrågorna. För att komma till rätta med överbefolkningen krävs det satsningar på utbildning av både kvinnor och män, förebyggande hälsovård och säkrare preventivmedel. Jag har under det senaste året varit med på ett flertal befolkningskonferenser, senast i Genève i mars. Det har då framkommit att det finns behov inte bara i u-länderna, utan även i östra Europa. I Ryssland har man, som vi alla vet, brist på det mesta, bl.a. preventivmedel och särskilt kondomer av hög kvalitet. Detta får till följd oönskade graviditeter och därigenom mycket höga aborttal. Min fråga till biståndsministern är om han är beredd att medverka till att stödja abortförebyggande arbete i Ryssland, så att tillgången på preventivmedel ökar och kvinnorna där slipper gå igenom ett flertal aborter.
Fru talman! Jag är i alla sammanhang beredd att medverka till insatser och verksamheter som är abortförebyggande, vare sig de äger rum i Sverige, i forna Sovjetunionen eller i u-länderna.
Fru talman! Jag är tacksam för det svaret. Det är stora problem med att få fram preventivmedel i Ryssland, och det finns ett skriande behov av sådana. Jag hoppas därför att biståndsministern hjälper de olika kyrkorna där att se till att det finns preventivmedel.
Fru talman! Vi måste komma ihåg att denna problematik existerar icke enbart i Ryssland, utan den finns runt om i världen. Vi kan tala om Asien och Afrika. Vi kan även dra in aidsproblematiken i sammanhanget, som har uppmärksammats för litet. Jag tycker själv att den är den största tänkbara katastrofen, och vi måste försöka engagera oss för att få stopp på den. Därför är det inte precis min uppgift att isolera mig och tala bara om Ryssland, utan vi måste engagera oss i hela frågekomplexet för att skona människor från både illegala aborter och inte minst hiv/aids.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till biståndsminister Alf Svensson. Vi för i dag en debatt om biståndsfrågor. Samtidigt genomförs en folkomröstning om självständighet i Eritrea. Det är sannolikt att Eritrea blir en självständig stat. Jag vill fråga biståndsministern om det är hans och regeringens uppfattning att Eritrea då också blir ett svenskt programland.
Fru talman! Enligt min uppfattning sker det en fixering vid frågan om vilka länder som skall vara programländer. Saken är entydig: Vi skall hjälpa Eritrea -- vi har gjort det, och vi kommer att göra det. Men jag kan inte stå här och säga att vi kommer att utöka antalet programländer -- det må diskuteras. Jag kan däremot säga att vi fortsättningsvis kommer att hjälpa Eritrea. Icke så sällan får jag signaler från parlamentariker om att vi måste koncentrera oss mer. Det är ingen konst att räkna upp länder som vi borde anta som programländer, men hur många orkar vi med? Jag hade ett samtal med ledamöter från utrikesutskottet häromdagen, och de påpekade detta igen. Skall vi anta fler programländer, samtidigt som vi talar om att koncentrera oss? Låt oss vara överens om att Eritrea skall ha vår hjälp och vårt stöd.
Fru talman! Jag har en fråga till utrikeshandelsministern som gäller Euratom. Vi vet alla att Euratom är en gammal konstruktion som inte fungerar som det var tänkt från början. Euratom uppstod i en annan situation än den vi har i dag. Man kan ifrågasätta skälen för att ansluta sig till ett omodernt Euratom med en specialskrivning. Jag vill fråga: Vilka skulle konsekvenserna bli av att helt enkelt inte ansluta sig till Euratom, utan bara till EG eller EU?
Fru talman! Ansökan till EG resp. den europeiska unionen är odelbar. Den avser alltså de tre gemenskaperna. Det är helt riktigt att Euratoms bestämmelser är delvis föråldrade. Det har utvecklats en praxis på området som inte går att utläsa i de grundläggande bestämmelserna i Euratomfördraget. Därför är det en viktig uppgift för oss att nu under förhandlingarna kartlägga vad EG:s egentliga politik är på det här området och hur den står i överensstämmelse med våra egna bestämmelser. Den kartläggningen pågår, med sikte på att fastställa om vi har anledning att formulera några särskilda krav på undantag, övergångsregler eller särbehandling. Den diskussionen är ännu inte avslutad.
Fru talman! Jag vill vända mig till statsministern. Vi har i dag fått kompletteringspropositionen. Sveriges ekonomi ser väl inte alltför ljus ut, om man uttrycker det milt. Trots detta har det under senare tid förekommit olika uttalanden från regeringsledamöter om inställningen till vårdnadsbidraget. Jag skulle vilja veta senaste nytt på den fronten, om statsministern har planer på att införa vårdnadsbidrag under den här valperioden.
Fru talman! Jag tycker nog att vi nu börjar se ljuspunkter i ekonomin. Jag vill alls icke säga att vi har gått ut ur mörkret, men gradvis under detta år kommer vi att se att det ena lilla ljuset efter det andra börjar tändas. Eva Zetterbergs nattsvarta bild känner jag inte igen. Statsministern har förvisso planer när det gäller vårdnadsbidraget. Det är en situation som statsministern delar med regeringen i övrigt, vilket klart har uttryckts i regeringsförklaringen. Jag har i dag sagt att vi har aviserat en proposition om ändringar i socialtjänstlagen under maj--juni, före sommaren, och i det sammanhanget kommer vi att lägga fram ett förslag på denna punkt.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern, med anledning av att det i kompletteringspropositionen föreslås en oerhört stor satsning på framför allt arbetsmarknadsutbildning. Det är den som står i fokus, av förklarliga skäl. Det kanske ändå finns ett memento, statsrådet Hörnlund, nämligen att det är de minst utbildningsbenägna som nu erbjuds dessa goda utbildningsmöjligheter. Det gör att man kan känna ett visst tvivel: Går det verkligen att fylla de många platser som regeringen har föreslagit? Kan regeringen rent av deklarera en övertygelse om att de här utbildningsplatserna kommer att tas i anspråk?
Fru talman! Elver Jonsson ställer en viktig fråga. årsplatser, eller ger möjligheter för en tiondel av arbetskraften att erhålla utbildning, praktik eller arbete. Den punkt där man kan hysa bekymmer är de 40 000 gymnasieplatserna. Det är drygt 40 000 elever som går ut från den tvååriga linjen, och vi vädjar till föräldrar och till ungdomar att passa på att gå det tredje gymnasieåret nu. Vi vädjar till kommunerna att de skall svara upp med sin andel, så att vi får de gymnasieplatser som det finns elever till. Det finns ett antal ungdomar som nu har varit ute på praktik i en eller två perioder. Vi vill gärna att de skall gå det tredje gymnasieåret. När det sedan blir andra tider kommer dessa ungdomar att konkurrera med dem som har gått den nya ordinarie 3-åriga gymnasieskolan. Om de inte tar chansen kommer de då att vara litet sämre rustade. Om vi skall nå detta resultat behövs det faktiskt många goda krafter som samverkar. Jag hyser inga bekymmer när det gäller att fylla komvuxplatser, nya högskoleplatser eller nya folkhögskoleplatser, utan det handlar om de här 40 000 En annan fråga handlar om företagen. Vi föreslår ju 100 000 nya praktikplatser för ungdomar. Det kräver faktiskt att företagen är beredda att ställa upp. Jag vädjar också till företagen att de skall behålla ungdomar i företagen i stället för att dessa i det här skedet -- när det är på väg att vända -- skall gå ut i arbetslöshet. Vi kommer med förslag om ett utbildningspaket. Det gäller sammantaget 28 000 Jag har gott hopp, men jag behöver goda vänner för att genomföra detta.
Fru talman! Jag har också en fråga till arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund. Som arbetsmarknadsministern vet närmar sig sommarlovet. Det innebär bl.a. att de tiotusentals gymnasieelever som ni nyss pratade om kommer att lämna gymnasieskolan. För de allra flesta av dem innebär detta tyvärr att det är arbetslöshet som väntar på dem. Risken är ganska stor att det för många kommer att bli en lång het sommar. Samtidigt skall ju de ungdomspraktikplatser som vi tidigare har tillsatt upphöra i och med sommaren.
Fru talman! Vi får ju en sommararbetsmarknad -- vikariearbetsmarknad. Vi vet inte hur stor den blir. Det ryktas och talas mycket om att det kommer att bli en bra turistsommar, både genom att vi svenskar mer kommer att vara inom landet och genom att utlänningar i större utsträckning kommer att besöka det i dag billiga Semestersverige. Därför har vi i samarbete med Arbetsmarknadsverket sagt att vi denna sommar inte kan ha i gång alla dessa ungdomspraktikanter. Det skulle med stor sannolikhet förstöra ungdomsarbetsmarknaden -- vikariearbetsmarknaden. Detta innebär att vi gör ett avbrott i ungdomspraktiken på ett par månader. Man väljer att ha avbrottet antingen under juni-- juli eller juni-augusti. Detta gör vi för att både gymnasieelever och ungdomspraktikanterna skall försöka få vikariat i stället.

Fru talman! Jag tycker mig ha hört talas om det här under de senaste dagarna. Detta härrör sig väl till den pressdiskussion som har förts med anledning av förslagen i kompletteringspropositionen om en sänkning av ersättningsnivån i föräldraförsäkringen från 90 % Det har diskuterats olika åtgärder som kan vidtas för att fördelningen av detta skall bli rimlig, så att det inte från jämställdhetsutgångspunkt blir en alltför negativ effekt. Regeringen har inte fattat några beslut om detta. Men i samband med att vi lägger fram det här förslaget -- när det nu blir -- kommer den diskussionen säkert att fortsätta. Då kommer någonting också att komma upp, kanske inte just det som frågan avsåg, men kanske någonting annat.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till biståndsministern i egenskap av minister för mänskliga rättigheter. Vi ser ju en katastrofal situation i Jugoslavien, men vi har också en utomordentligt allvarlig situation i Mellanöstern. Västbanken och Gaza är avstängda, och vi kan i TV se dels de deporterade palestinierna i stenöknen norr om Israel, dels hur israeliska soldater skjuter och slår palestinska ungdomar. Jag undrar om regeringen stillatigande kan åse detta. Hela fredsprocessen är i fara. Borde inte regeringen sätta in kraftfulla åtgärder och ta initiativ i MR-frågorna? Kan vi förvänta oss några sådana?
Fru talman! Om man gör gällande att det bara är från israelisk sida som våld används är det en något ensidig beskrivning. Vi vet faktiskt att israelerna har att hantera fundamentalistiska rörelser -- Hizbollah och Hamas. Dessa använder sig faktiskt också av en hel del våld. Min uppfattning är att våldet, vem som än använder det, är värt att brännmärkas.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till statsministern om Ex-Jugoslavien. Vilka initiativ och vilka ytterligare åtgärder -- av nytt slag -- vill regeringen verka för, eller själv ta, till förmån för freden, för de hemlösa, för krigets offer och för flyktingarna? Dess bättre är opinionen betydligt starkare nu än vad den har varit på länge, men behoven är också så oändligt mycket större. Det måste äntligen bli ett slut på blodbadet i Ex-Jugoslavien.
Fru talman! Jag tackar Hans Göran Franck för frågan. Det är dessa dagar få frågeställningar som egentligen sysselsätter oss mer -- med all respekt för kompletteringspropositionen -- än den om vad som håller på att hända nere i Bosnien och i övriga delar av före detta Jugoslavien. Vi har ju spelat, och spelar, en viktig roll i den internationella dialogen. Jag tror att vi nu befinner oss i ett skede då den internationella dialogen håller på att intensifieras. Man diskuterar inom och mellan regeringar i framför allt västvärlden, men också i Ryssland, vilka ytterligare steg som kan tas. Utrikesministern var i måndags i Moskva. Hon hade överläggningar med den ryske utrikesministern Kozyrev. Jag kommer under helgen vid ett besök nere i Zagreb att sammanträffa både med EG-medlaren David Owen och med chefen för FN-styrkorna för att på platsen informera mig om vilka möjligheter som finns. En möjlighet är att man tydligare etablerar det som kallas safe havens. Det förutsätter ökade militära insatser runt dessa. Det finns ett risktagande i detta. Det finns också en möjlighet, som diskuteras, att man går in med militära insatser. Det kan t.ex. handla om flygattacker mot serbiska artilleriställningar. Det finns uppenbara risker med detta. Vi skall väl i Sverige iaktta en viss försiktighet i denna debatt av den enkla anledningen att det är lätt att vara fåtöljkrigare när det är andras soldater och andras piloter som skall stå för riskerna. Det förs också en diskussion om mera massiva militära insatser. Också här vill jag anbefalla viss försiktighet. Det avgörande är att vi får en politisk lösning. Det finns inga militära instrument som kan säkra en fred, som inte har en politisk förankring. Därför måste fortfarande Vance--Oven-planen vara grunden. Sanktionsinstrumentet måste fortfarande skruvas åt allt hårdare runt Serbien. Vi måste tvinga de bosniska serberna tillbaka till förhandlingsbordet. Jag ser ingen anledning att nu kasta denna strategi i sjön, men det finns samtidigt anledning att nu mycket intensivt mellan regeringar diskutera vad som kan komma att bli nödvändigt om detta misslyckas. Även om man i utrikespolitik, även i TV-åldern måste inse att inte alla problem har en snabb och enkel lösning har vi en skyldighet att göra allt vi kan för att försöka få stopp på lidandet, grymheten och blodbadet.
Fru talman! Jag vill ställa en fråga till biståndsministern. Det skulle finnas mycket att vinna på att öka det bundna biståndet till Ryssland och Baltikum till att omfatta byggande av svenska småhus, som skulle förbättra bostadssituationen för återvändande soldater eller för människor i Baltikum. Jag skulle vilja fråga vilka initiativ som biståndsministern och regeringen är beredda att ta för att göra detta möjligt.
Fru talman! Det är så fördelat att jag inte har hand om just de biståndsärenden som gäller Östeuropa, Baltikum, det forna Sovjetunionen, utan jag har hand om katastrofbiståndet för dessa områden. Jag tycker att det är ytterst angeläget att undersöka dessa möjligheter, som också har varit aktualiserade i samband med de förfärande krigen på Balkanhalvön. För min del har jag ingenting emot att man är med och gör insatser för att få de ryska soldaterna ut ur Baltikum genom att erbjuda dem bostäder när de vänder hem.

Fru talman! Jag tror att när man summerar inte bara direkt anslagna medel utan också arbetslivsutvecklingsmedel för det här året och nästa budgetår, blir nog detta år det största år någonsin när det gäller kultur och kulturminnesvård.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Reidunn Enligt uppgift har Justitiedepartementet fått i uppdrag att inför EG ta fram alternativ till grundlagsutredningen. Min fråga är om denna åtgärd kommer att försena och försvåra remissarbetet när det gäller utredningens betänkande.
Fru talman! Det kommer det inte att göra. Det arbetet är nästan klart, och det kommer att skickas som en efterremiss till den remiss som har skett kring utredningsbetänkandet. Tiden går ut den 20 augusti, om jag inte missminner mig. Det är alltså gott om tid för remissinstanserna att överväga även de alternativa förslagen.
Fru talman! Jag har en fråga till arbetsmarknadsministern. Efter den berättigade kritik som har framförts angående det eventuellt politiska tillsättandet av en ny AMU-chef -- ett hett namn är bl.a. Larz Johansson -- undrar jag: Hur kommer tillsättandet att ske?
Fru talman! Tillsättandet kommer att ske av den för AMU centralt tillsatta styrelsen. Det är styrelsen som handhar tillsättningsärenden.

Fru talman! Regeringen har vid regeringssammanträde den 15 april 1993 beslutat om direktiv till en beredning med uppdrag att lämna förslag till en ny ordning för lagfästa försäkringsersättningar vid sjukdom och arbetsskada. Bakgrunden är den överenskommelse som den 20 Överenskommelsen innebär bl.a. att en beredning snarast skall tillsättas i syfte att lämna förslag till en ny försäkringsmodell som innebär att sjuk och arbetsskadeförsäkringarna flyttas ut ur statsbudgeten. Som allmänna utgångspunkter för utredningsuppdraget gäller att beredningen bör lämna förslag till en ny ordning för lagfästa ersättningar vid sjukdom och arbetsskada, som innebär att försäkringsutgifterna inte ingår i statsbudgeten. I den nya ordningen skall underskott inte kunna uppkomma. Huvudalternativet skall vara att föra över försäkringarna till arbetsmarknadens parter och därmed skapa förutsättningar för att kostnaderna för sjuk och arbetsskadeförsäkringarna beaktas inom ramen för lönebildningen. Beredningen skall också överväga dels vilka alternativ det finns att utveckla de nuvarande försäkringssystemen, dels ett alternativ där sjuk och arbetsskadeförsäkringarna tecknas som obligatoriska försäkringar hos konkurrerande försäkringsgivare. Den nya försäkringsordningen skall vara generell i den meningen att rätten till ersättning liksom de grundläggande villkoren skall garanteras i lag och i princip omfatta alla invånare mellan 16 år och den allmänna pensionsåldern. Ersättningen skall ligga på en nivå som ger en rimlig ekonomisk kompensation. Hälsoprövning får inte finnas i försäkringen. De olika alternativen bör analyseras och värderas med hänsyn till såväl den enskildes behov av en väl fungerande försäkring som kravet på en samhällsekonomi i balans. Det är väsentligt att beredningen prövar i vilken mån den nya ordningen kan utformas, så att skillnaden mellan å ena sidan vad arbetsgivaren utger i form av löneförmåner och socialavgifter och å den andra vad arbetstagaren erhåller i form av faktiska löneförmåner och försäkringsförmåner reduceras. Beredningen bör fästa särskild vikt vid att utformningen av försäkringen bidrar till en väl fungerande lönebildning. I sitt arbete bör beredningen vidare beakta att den nya ordningen bör bidra till rörligheten på arbetsmarknaden samt förhindra utestängning av arbetskraft från arbetsmarknaden eller en minskning av arbetskraftsutbudet. Förslagen skall utformas så, att de ger naturliga incitament för att upprätthålla arbetslinjen och att betydelsen av aktiva förebyggande och rehabiliterande insatser betonas. Därvid bör försäkringens effekter på arbetsmiljöarbetet och samordningen med arbetsmiljölagstiftningens krav beaktas. Beredningen bör vidare söka finna olika incitament för att begränsa kostnadsutvecklingen. En viktig utgångspunkt för beredningens arbete bör vara att förslagen till försäkringslösning skall innehålla ett visst mått av självrisk. Beredningens arbete bör inledas med en bred genomlysning av hittillsvarande försäkringar för sjukdom och arbetsskada. Denna bör omfatta en analys av hur det nuvarande svenska systemet fungerar och vilka problem som skulle kunna avhjälpas genom en ny ordning. Vidare bör erfarenheter från andra industriländer beaktas. I fråga om försäkringens omfattning skall beredningens uppdrag i första hand avse sjuklön enligt lagen om sjuklön, sjukpenning och rehabiliteringsersättning enligt lagen om allmän försäkring och ersättningar från arbetsskadeförsäkringen samt förtidspensioneringen. När det gäller ersättning i form av förtidspension bör beredningens utgångspunkt vara att en finansiering baserad på fördelningsprincipen skall bibehållas vad beträffar förtidspensioneringen. Om beredningen skulle komma att förorda att förtidspensioneringen skall ligga kvar på det allmänna, måste reglerna utformas på ett sådant sätt att det inte finns någon risk för kostnadsövervältring till den allmänna försäkringen på grund av ökad förtidspensionering. Förslaget bör, oberoende av vem som får ansvaret för förtidspensioneringen, utformas så, att det underlättar för arbetskraften att vara kvar på arbetsmarknaden. Sjukpenningförsäkringen, sjuklönen och förtidspensioneringen täcker alla sjukdomstillstånd som medför nedsatt arbetsförmåga oavsett orsaken till insjuknandet. Arbetsskadeförsäkringen täcker de risker som är förenade med det arbete som den försäkrade utför. Ett grundläggande motiv för en särskild arbetsskadeförsäkring är att den som skadas i arbetet skall ha ekonomisk ersättning och att den arbetsgivare som tillgodogör sig nyttan av den förvärvsarbetandes arbetsinsats skall bära det ekonomiska ansvaret för den risk den förvärvsarbetande löper att skada sig i arbetet. Med beaktande av skillnaden mellan de olika försäkringarna, inte minst vad avser de skadeståndsrättsliga inslagen i arbetsskadeförsäkringen, bör beredningen överväga om det är ändamålsenligt med skilda försäkringar eller om de kan integreras. I fråga om ersättning vid arbetslivsinriktad rehabilitering bör särskilt belysas hur det ansvar som sedan den 1 januari 1992 åvilar dels arbetsgivarna, dels försäkringskassorna skulle kunna utformas. Om inget hinder bedöms föreligga mot att inordna förmånen i den nya försäkringen bör beredningen lämna förslag till en sådan lösning. Tillfällig föräldrapenning, som utges bl.a. vid vård av sjukt barn, har sådana likheter med ersättning som utgår vid egen sjukdom. Det finns därför skäl för beredningen att överväga om denna förmån bör omfattas av den nya ordningen. I uppdraget bör även ingå att studera de avtalsbundna försäkringarna och deras relation till den nya försäkringsordningen. bör kvarstå inom ramen för den allmänna försäkringen. Vad gäller arbetslöshetsförsäkringen utreds frågan om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring av en särskild utredare . I sin analys av olika alternativ och i utformningen av förslagen skall beredningen beakta samverkan med andra samhällssektorer såsom hälso och sjukvården och socialtjänsten och så långt möjligt eftersträva konsistens med andra förmånssystem såsom ersättning vid arbetslöshet, föräldraledighet och utbildning. När det gäller finansieringen skall utgångspunkten för beredningens förslag vara att den skall ske med enhetliga avgifter. Beredningen bör dock överväga om och i så fall i vilken utsträckning arbetsgivaravgifterna bör differentieras utifrån företagens kostnader för arbetsskador och sjukfrånvaro bl.a. för att stimulera till arbetsmiljöförbättringar. Eftersom arbetsgivare har ansvaret i fråga om ersättning för arbetsskada bör utgångspunkten vara att arbetsskadeförsäkringen i sin helhet bekostas av arbetsgivaren. Egenföretagare, uppdragstagare, oorganiserade arbetsgivare och övriga icke anställda som omfattas av försäkringen skall åläggas att erlägga premier till försäkringen motsvarande vad som skall gälla för anställda. Beredningen bör samtidigt överväga möjligheterna att lösa de problem som gränsdragningen mellan arbetstagar och uppdragstagarbegreppen kan ge upphov till. Beredningen bör samtidigt uppmärksamma en ny försäkrings ställning gentemot andra försäkringar, bl.a. möjligheterna att rikta ersättningskrav gentemot andra försäkringar som kan vara inblandade i olika försäkringsfall. Enligt huvudalternativet skall förslag lämnas som innebär att arbetsmarknadens parter ges huvudansvaret för en ny försäkringsordning med skyldighet att utveckla och finansiera försäkringarna. Beredningen skall därvid överväga till vilken del generella principer för försäkringarna skall regleras i lag resp. vad som bör stå parterna fritt att bestämma i avtal. Utgångspunkt skall vara att arbetsgivare i lag åläggs skyldighet att teckna försäkring till förmån för sina anställda och att de anställda skall bära en del av försäkringskostnaden genom en egenavgift. Beredningen bör överväga om ansvaret för förtidspensioneringen skall läggas över på arbetsmarknadens parter, antingen inom ramen för en ny ordning för sjuk och arbetsskadeförsäkring eller på annat sätt, eller bibehållas inom den allmänna pensionsförsäkringen enligt nuvarande regler. Förutom huvudalternativet bör som tidigare nämnts ytterligare två alternativa försäkringslösningar övervägas. Utgångspunkten för alternativet att utveckla de nuvarande försäkringssystemen bör vara en utveckling av den nuvarande allmänna försäkringen så att försäkringarna vad gäller finansieringen ges en helt fristående ställning i förhållande till statsbudgeten och med inriktning på att förstärka försäkringsmässigheten i systemet. Kortsiktiga variationer mellan å ena sidan försäkringsutgifter och å andra sidan avgiftsintäkter skall regleras över den allmänna sjukförsäkringsfonden resp. arbetsskadefonden. Som ett led i detta arbete bör beredningen överväga olika alternativ för att tydliggöra avgifternas karaktär av försäkringspremier, såsom att öka den andel som egenavgifterna svarar för och att arbetsgivaravgifter inte skall tas ut för lönedelar ovanför det tak som gäller för utgivna sjukersättningar. Vidare bör en tydlig åtskillnad göras mellan å ena sidan de arbetsgivaravgifter som är knutna till en försäkringsförmån och å andra sidan de delar av nuvarande arbetsgivaravgifter som snarare är att betrakta som löneberoende indirekta skatter. Utgångspunkten för en obligatorisk försäkring som tecknas hos konkurrerande försäkringsgivare skall vara att belysa ett alternativ i form av en obligatorisk försäkring som kan tecknas under konkurrens mellan olika -- offentliga och privata -- försäkringsgivare. Alla skall vara garanterade en försäkringsanslutning och ingen försäkringsgivare skall kunna neka någon att försäkra sig. Utgångspunkten bör vidare vara att finansieringen av det skydd som de lagfästa grundvillkoren ger skall ske med enhetliga premier men att möjlighet för den enskilde att teckna tilläggsförsäkringar skall finnas. Försäkringen bör kunna tecknas hos försäkringsgivare av den enskilde eller dennes arbetsgivare. Vad avser administrationen skall beredningens förslag ges en sådan utformning att förutsättningar skapas för en handläggning som karaktäriseras av objektivitet, god service, likformighet och rättssäkerhet samtidigt som administrationskostnaderna hålls låga. I sin analys av de olika alternativen bör beredningen bl.a. uppmärksamma behovet av att de sammantagna systemen skall vara överblickbara för den enskilde. Beredningen bör överväga vilka former som skall gälla för beslut om ersättning och överprövning av ersättningsbeslut och därvid särskilt beakta behovet av offentlighet och av sekretessregler som skall skydda den enskildes integritet i de olika alternativen. Beredningen skall studera och belysa de olika förslagens fördelningspolitiska effekter. Beträffande övergången till en ny ordning skall försäkringsfall, som uppstått före övergången till en ny försäkringsordning, handläggas enligt de försäkringsregler som gällde då fallen inträffade. Beredningen bör lämna förslag om hur administration och finansiering av sådana fall skall kunna ske. Vidare bör beredningen till sig knyta en särskild expertgrupp med uppgift att som utgångspunkt för beredningens arbete analysera såväl det nuvarande svenska systemet som erfarenheter från motsvarande system i andra länder. Expertgruppens rapport bör presenteras för beredningen senast den 1 november i år. Beredningens arbete bör bedrivas skyndsamt och bör ha avslutats senast vid utgången av 1994.
Fru talman! Låt mig börja med att tacka statsrådet Könberg för redovisningen. Jag vill också deklarera att vi socialdemokrater tycker att det är bra att man nu äntligen, efter lång försening, som jag förstår har sin grund i kamratliga samtal i regeringen -- eftersom där finns olika uppfattningar -- kan komma i gång med arbetet. Vi har diskuterat direktiven med regeringen. Även om det finns punkter där våra synpunkter inte har blivit fullt tillgodosedda, tycker vi ändå att vi har kommit så långt att det skall vara möjligt att driva arbetet på ett konstruktivt sätt inkl. att få sådana förslag, som vi vill få belysta, lika seriöst prövade som andra. Det är också bra att regeringen äntligen gav med sig när det gäller parternas representation. Vi tyckte att det var självklart att parterna och inte minst de fackliga organisationerna måste vara med på lika bas i detta arbete, eftersom de kommer att få ett så stort ansvar för den nya försäkringen. Vi har heller inget att frukta eller invända mot när det gäller att olika alternativ skall belysas. Tvärtom är vi övertygade om att det kommer att visa på svagheterna i de alternativ som vi socialdemokrater inte tror på och på styrkan i de förslag som vi tycker är riktiga. Vi kommer nu att gå in i det här arbetet med ambitionen att mycket noggrant pröva olika vägar att nå de mål som vi är överens om. För oss är det mycket viktigt att försäkringen skall omfatta alla och att den skall vara solidariskt finansierad. De som är friska, de som har jobb och hyggliga inkomster skall bidra till att täcka kostnaderna för dem som är sjuka och har låga inkomster. Ett sådant inslag bör finnas i den kommande försäkringen. Samma sak gäller för inkomstbortfallsprincipen som grund för den kommande försäkringen. Alla vet att det här råder olika uppfattningar. Men jag vill fråga Bo Könberg: Står Folkpartiet nu fast vid sin uppfattning att inkomstbortfallsprincipen skall utgöra en grund för den framtida försäkringen? Vi ställer upp på tidsplanen, dock naturligtvis med förbehållet att vi, liksom när det gäller pensionerna, måste ge oss den tid som behövs för att verkligen hinna pröva alla förslag noggrant, så att vi träffar rätt och kan bli överens på så bred bas som möjligt. Jag vill slutligen, fru talman, vända mig till Bo Könberg med anledning av det som regeringen nu aviserar om pensionerna. Vi tycker självfallet inte att det är acceptabelt att under pågående beredningsarbete genomföra stora förändringar. Därför vill jag ha en försäkran från Bo Könberg om att ni inte kommer att göra likadant med de socialförsäkringar som vi nu gemensamt skall pröva utformningen av inför framtiden, utan att vi skall få göra färdigt det arbetet utan att den borgerliga regeringen går in och försöker att förändra i de system som nu finns.
Fru talman! Det var många synpunkter Birgitta Dahl tog upp. Jag skall försöka att kommentera några av dessa, och då framför allt de som var uttryckta i frågeform. Till att börja med kan jag försäkra Birgitta Dahl och kammaren att vi alltid för kamratliga samtal inom regeringen och att det är en stor glädje att få delta i dem. Däremot är det en felaktig beskrivning från Birgitta Dahls sida att de skulle ha något speciellt att göra med den tidpunkt för vilken direktiven nu presenteras. Som Birgitta Dahl och kanske även någon annan kan erinra sig skedde långtgående uppgörelser i samband med krisuppgörelsen i september i fjol, varav många berörde mitt verksamhetsområde inom regeringen. Man hade i riksdagen glädjen att dagarna före jul ta ställning till sju tunga propositioner från min del av Socialdepartementet. Jag tror att det var en riktig prioritering att vi först skulle ta fram frågor som rörde mer brådskande frågor, t.ex. pensionsåldern, karensdagen, KBT, sämst ställda pensionärer, m.m. Sedan vill jag gärna säga att jag tycker att samtalen med Socialdemokraterna, då vi har tagit fram direktiven, har varit mycket bra. Jag har uppfattat att det från socialdemokratiskt håll och från regeringens håll har varit fråga om en förhandling i ordets egentliga mening, där man har fått ge och ta. Jag tycker att vi har haft relativt lätt att komma överens i dessa samtal. Jag hade för min del från vår sida inte tänkt använda formuleringar av den typ som Birgitta Dahl använde om att vi har haft synpunkter som inte har blivit fullt tillgodosedda etc., eftersom det är självklart att en förhandling innebär att man inte har fått igenom allt från någon sida. Jag har möjligen sedan gammalt uppfattningen att man kanske inte i detalj skall gå igenom vad som har avtalats i en förhandling. Men jag har under det gångna året noterat att det finns socialdemokrater, däribland Birgitta Dahl, som har en något avvikande uppfattning på den punkten. Därför kan jag bekräfta att vi har haft diskussioner om man som ledamöter i beredningen skulle ha inte bara parlamentariker utan även andra. Sådana diskussioner har förekommit. Jag blev litet förvånad när Birgitta Dahl till mig som ansvarig för socialförsäkringsfrågorna och som folkpartist ställde frågan om Folkpartiet står fast vid inkomstbortfallsprincipen. Jag tycker att vi från vår sida någorlunda klart, framför allt från partiledarens sida men även från min sida, under de senaste månadernas debatt, mycket tydligt har klargjort var vi står i den frågan. Frågan skulle möjligen med något större fog kunna ställas till någon socialdemokrat, med tanke på att det i den allmänna debatten tycks ha funnits avsevärt fler socialdemokrater än medlemmar i Folkpartiet liberalerna som har ifrågasatt inkomstbortfallsprincipen. Vi har naturligtvis även resonerat om tidsplanen med Socialdemokraterna. Jag delar där Birgitta Dahls uppfattning att om man skulle behöva något mer tid, skall man naturligtvis ta på sig den för denna viktiga fråga. Till sist, fru talman, blev jag något förvånad över angreppet från Birgitta Dahl i fråga om pensionerna. Pensionsfrågan behandlas för närvarande inom ramen för den pensionsarbetsgrupp som regeringen tillsatte i december 1991 och där samtliga riksdagspartier är företrädda. Där har vi kommit långt när det gäller att hitta ett samförstånd i en fråga som i decennier har varit föremål för politiska motsättningar i vårt land. Regeringen har i dag i kompletteringspropositionen, utöver det som vi har varit överens om, pekat på att det kan vara bra om man i framtiden klarar av en del av finansieringen delvis eller helt med egenavgifter. Jag tyckte mig uppsnappa en liknande ståndpunkt i den rapport som förre finansministern Allan Larsson presenterade i början av veckan. Jag hade därför litet svårt att se var de stora meningsskiljaktigheterna skulle finnas på den punkten. Jag vet från tidigare debatter med Birgitta Dahl att hon gärna ser att alla frågor på socialförsäkringsområdet utreds länge och väl och långt in i framtiden, oavsett hur mycket det brinner i knutarna. Det har vi diskuterat flera gånger i denna kammare. Men en försäkran till Birgitta Dahl i dag att ingenting kommer att hända på ett och ett halvt eller två år inom socialförsäkringarna kan jag inte ge i ett läge där vi har ett budgetunderskott på 190 miljarder, som jag vet bekymrar mig mycket mer än vad det bekymrar
Fru talman! Det var just därför att det är så bråttom med dessa frågor som vi har fått tjata på regeringen att ta fram denna fråga. Jag tycker då, enkelt uttryckt, att regeringen har gjort fel prioritering om den har låtit den här frågan stå efter för allt annat. Jag hade lättare accepterat att det faktiskt var oenighet i regeringen än att man tyckte att detta inte var så viktigt att komma fram med. Jag tycker faktiskt också att det är bättre med en öppen redovisning och att det ökar medborgarnas förtroende, än om vi sitter och talar med varandra i hemlighet. Vi har inget att dölja, och därför redovisar vi det gärna. Slutligen är det inte utan fog som vi frågar er i Folkpartiet om ni står fast vid inkomstbortfallsprincipen, när det är så oklart var ni står i fråga om vårdnadsbidraget, som är en annan principiellt lika viktig fråga. Jag ställer den frågan mycket seriöst, liksom jag mycket seriöst vill ha en utfästelse att ni inte skall komma med principiellt betydelsefulla förändringar medan utredningsarbete pågår. Det som ni har kommit med i fråga om pensionerna, är av sådan principiell betydelse att vi inte kan acceptera det.
Fru talman! Jag kan mycket väl tro att Birgitta Dahl gärna hade sett att vi hade skjutit på en rad impopulära beslut från krisförhandlingarna i september i fjol och i stället tagit fram utredningsdirektiv. Vi har inte bedömt det som möjligt i den ekonomiska situation som landet befinner sig i. Vi betraktar alltså inte frågan som oviktig, men det har funnits en rad mycket viktigare frågor av den art som Birgitta Dahl inte gärna vill vara med om, nämligen beslut som är impopulära. Men dessa frågor har vi tagit fram, eftersom de måste genomföras. Det betyder alltså inte att vi tycker att detta är oviktigt på något sätt. Sedan hade jag, och möjligen några fler i kammaren, svårt att förstå kopplingen mellan Folkpartiets syn på inkomstbortfallsprincipen och synen på vårdnadsbidraget. Det är, för att vara än tydligare än i mitt förra inlägg, ju så att om det är någon som under de senaste månadernas debatt har stått upp för inkomstbortfallsprincipen som grundprincip för våra socialförsäkringar så är det, som alla har noterat, Folkpartiet liberalerna. Därför tyckte jag att det var litet märkligt att Birgitta Dahl försökte göra sak med mig i den frågan i dagens debatt, då vi gemensamt har tagit fram direktiv som berör ett annat område. När det gäller vårnadsbidraget förmodar jag, fru talman, att det inte är en huvudpunkt i denna genomgång. Men jag kan väl bara påminna om det som jag flera gånger har sagt i kammaren, nämligen att Folkpartiet liberalerna är för ett vårdnadsbidrag. Vi har varit med om att utforma en regeringsförklaring där detta ingår. Vi har också varit med om att göra bedömningen att det skall införas när det finns samhällsekonomiskt utrymme. Till sist återigen frågan om förändringar. Birgitta Dahl preciserade sig nu något genom att vilja ha en utfästelse från min sida att det inte skall ske stora principiella förändringar i systemen under utredningstiden. Några sådana avsikter har inte regeringen.
Fru talman! Frågan om vårdnadsbidrag hänger faktiskt mycket nära samman med jämställdhetspolitiken. Att vara för jämställdhet och för vårdnadsbidrag är inte förenligt. Det är den dubbeltydigheten som jag vill få bort från denna fråga. Jag sökte inte sak med Bo Könberg, utan jag ville att vi gemensamt skulle konstatera att vi socialdemokrater och ni i Folkpartiet i denna beredning kommer att driva frågan om inkomstbortfallsprincipen.

Fru talman! Jag noterar att Birgitta Dahl nu på något vis frikänner mig från ett brott som hon själv har uppfunnit att jag har begått. Jag får väl vara glad och tacksam för att hon visar den generositeten. Fru talman! Folkpartiet är förstås anhängare av en inkomstbortfallsprincip. Vi är anhängare av jämställdhet. Och vi tycker att det vore bra att komplettera den nuvarande familjepolitiken med ett vårdnadsbidrag.

Fru talman! Världen fortsätter att krympa. I de hemuniversitet som vi har utspridda i våra vardagsrum är den bara 20 eller 26 tum stor. Vi lär oss oavbrutet mer om levnadsvillkoren för människor i fjärran världsdelar. Vi lär oss om fattigdomen, men vi lär oss också om ansträngningarna att häva den. Vi lär oss om kriget, men vi lär oss också om försöken att mäkla fred, att skapa en bättre framtid. Sverige och de andra rika länderna har en stor uppgift när det gäller att stödja de ansträngningarna. Vi gör också mycket. Vi har anledning att vara stolta över det bistånd som Sverige nu i flera decennier har givit. Genom detta har vi spritt goodwill över världen, och vi har gjort en utomordentligt stor nytta i de fattiga länderna. Vi bör fortsätta detta arbete. Vi bör fortsätta att vara solidariska med de fattiga folken, och vi bör fortsätta att stödja deras egna ansträngningar. I den andan tillstyrker den överväldigande majoriteten av utskottet förslagen i årets budgetproposition vad gäller biståndet. Vi har anledning att vara stolta, men vi har även anledning att lära oss av våra egna misstag. Bistånd är svårt, och vi måste hela tiden försöka dra lärdomar av våra erfarenheter. Det bedrivs ett flitigt och ambitiöst utvärderingsarbete i det svenska biståndet. Vi måste hela tiden kritiskt granska de resultat som vi har uppnått för att därigenom dra slutsatser om hur vi skall kunna förbättra biståndet. Olikheterna mellan utskottets majoritet och socialdemokraterna i utskottet är inte stora. Karl Erik Svartberg utvecklade här kritiken mot regeringen. Den är i själva verket mycket mild. Den nya majoriteten har velat införa en starkare tonvikt för demokratimålet i vårt bistånd. Socialdemokraterna vantrivs med denna starkare tonvikt och vill hellre sluddra en aning på målet. Man vill vara mer relativistisk och mer tolerant gentemot länder som inte anstränger sig så mycket för att nå högt ställda mål vad gäller demokratin. Den nya vägen lägger också mycket stor vikt vid marknadsekonomin. Vi tror att det är oerhört viktigt att vi skapar förutsättningar för ekonomisk tillväxt i de olika länderna i tredje världen. Det är inte så att marknadsekonomin löser alla problem; det har ingen påstått. Men det är mycket angeläget att vi skapar förutsättningar för en realistisk ekonomisk tillväxt i länder där man tidigare har prövat olika typer av misslyckade socialistiska strategier. Även på denna punkt tycker socialdemokraterna att vi är för tydliga och för skarpa. De vill sluddra mer på målet. Jag minns att en av de första åtgärder som socialdemokraterna sade sig vilja vidta när de kom till makten 1982 var att sanera utredningsväsendet. De klagade över att det hade skett för stora och vidlyftiga offentliga utredningar. Ingvar Carlsson förklarade att det hädanefter skulle bli bara små, konkreta och snabba utredningar. Ingen utredning fick ta längre tid än två år. I allmänhet skulle en utredning ta bara sex månader. Alla uppdrag skulle vara klara, koncisa och definierade. Det var nog en bra politik. Nu föreslår Socialdemokraterna i en reservation att vi skall tillsätta en mammututredning, en totalglobal kommission, som skall se över svensk utrikespolitik i alla avseenden: bistånd, östbistånd, säkerhetspolitik och Sveriges internationella ansvarstaganden. En kommission skall se över alla världens problem och fundera över vad Sverige skall göra åt dessa. I utskottsmajoriteten har vi sagt oss att alla dessa frågor är utomordentligt viktiga och självfallet måste bearbetas. Men det är inte särskilt meningsfullt att försöka be en enda utredning att lösa alla dessa problem i ett sammanhang. Därför har vi avvisat det förslaget. I en annan reservation har Socialdemokraterna andra idéer om hur man bör prioritera. Självfallet finns det inte givna argument för fördelningen av resurserna mellan olika länder och mellan olika ändamål. Det finns alltid ett utrymme för tyckande och preferenser om vad som är viktigast. Jag har respekt för att Socialdemokraterna i några avseenden har andra prioriteringar än regeringen har i sin budget. På någon punkt reagerar jag dock mot Socialdemokraternas prioriteringar. När de i ena andedraget kräver större insatser av Sverige i samband med FN:s fredsbevarande operationer, men i nästa andedrag föreslår radikalt minskade budgetmedel för precis samma sak, då undrar jag vart konsekvensen i den socialdemokratiska politiken har tagit vägen. I fjol hade vi precis samma problem. I likhet med vad Karl-Erik Svartberg gjorde här talade Socialdemokraterna mycket om att man borde göra större insatser för skuldsanering. Men i sitt eget budgetalternativ förslog Socialdemokraterna mindre resurser till skuldsanering. I år har inkonsekvensen flyttats och handlar nu om FN:s fredsbevarande operationer. Jag blir också litet orolig när jag från socialdemokrater utanför utrikesutskottet får signaler om betydande förändringar i biståndet. I måndags kom Göran Persson med en näringspolitisk rapport, vari han förde fram tankar om att biståndet borde bindas i större utsträckning än som är fallet nu. I tisdags kom Allan Larsson och sade att man borde slå ihop flyktingpolitik, säkerhetspolitik och biståndspolitik till ett paket. I detta paket borde man hitta varaktiga besparingar på 10 miljarder kronor. Detta är signaler som väcker en del oro. Det vore bra om Socialdemokraternas talesman här kunde stilla min oro på den punkten. Herr talman! Det fanns en del uppmuntrande drag i Lars Moquists anförande. Ny demokrati fortsätter inte längre med greppet att det är bra att lejonen äter upp afrikanerna. Nu gör man ändå ett försök att föra en seriös debatt i biståndspolitiska frågor. Samtidigt måste jag säga att avståndet fortfarande är väldigt stort mellan Ny demokrati och flertalet ledamöter i utskottet, när Ny demokrati så radikalt vill minska volymen på det svenska biståndet. Ett drag hos Ny demokrati är särskilt irriterande. Så fort det handlar om anslag till forskning eller kunskaper är Ny demokrati framme och vill skära ner radikalt. Det verkar som om man inte gillar kunskaper. Ta en sådan symbolfråga som Afrikainstitutet i Uppsala. Detta institut är en mycket viktig inrättning, som samlar just kunkaper, vetande och analys om utvecklingen i Afrika. Detta institut vill Ny demokrati lägga ner. När jag i fjol frågade Lars Moquist om just denna sak, svarade han att SAREC kunde ta över uppgifterna. Sedan visade det sig att Ny demokrati ville skära ner även SAREC kraftigt. Hur man än förföljer Ny demokrati, vill partiet skära ner på allt som har med kunskapsinhämtande, analys och allvarlig forskning beträffande u-länderna att göra.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

Herr talman! Det är inte möjligt att på tre minuter bemöta allt det som Daniel Tarschys, utskottets ordförande, har tagit upp. Daniel Tarschys tolkar oss fel och beskyller oss för att sluddra på målet när det gäller frågan om demokrati och marknadsekonomi. Det gör vi förvisso icke! Vi står för demokratin, och vi står för marknadsekonomin. Men som jag betonade tidigare skall det vara en marknadsekonomi med en social dimension. Detta är viktigt, och det borde utskottets ordförande också ta upp. Vidare har vi frågan om prioriteringar och inkonsekvenser. Jag inviterar utskottets ordförande att ta repliker på Kristina Svenssons anförande. Hon har den delen av vår biståndspolitik på sin lott. Vidare har vi signalerna från Göran Persson och Allan Larsson. Jag vill ge vår syn på detta. Först och främst har vi frågan om bundet bistånd. All praktik och all teori visar att bundet bistånd blir både dyrare och mindre effektivt. Vad Göran Persson-gruppen är ute efter är att svenska företag skall engagera sig mer i både det bilaterala men framför allt det multilaterala biståndet. Där finns mycket för svenska företag att göra. Vi ställer oss bakom Göran Perssons uppfattning om vikten av att svenska företag engagerar sig. Vidare har vi Allan Larsson. Det finns ett område som vi kallar säkerhet och solidaritet. Det rör utrikes-, försvars-, bistånds och flyktingpolitik. Allan Larsson-gruppen föreslår omprioriteringar och besparingar på 10 miljarder kronor främst på de militära utgifterna. De vill samtidigt åstadkomma en fortsatt förskjutning från militära till civila ändamål. Det finns ingen som helst anledning för Daniel Tarschys att befara angrepp på den socialdemokratiska biståndspolitiken i den här frågan.
Herr talman! Jag välkomnar självfallet de försäkringar som Karl-Erik Svartberg här ger. I fråga om demokratimålet tyckte jag att jag i hans första anförande hörde ett avsnitt som handlade om att ha förståelse för att demokratin har många olika former, att det kan vara litet olika i olika länder, att villkoren kan vara disparata och att man måste ta hänsyn till specifika historiska förhållanden. Just den typen av strykande med hartassen har under lång tid präglat svensk biståndspolitik och har gett felaktiga signaler till våra partners i uländerna. Det är viktigt att vi är klara och tydliga när vi talar för att mångfald är angeläget, att mänskliga rättigheter skall respekteras, att det måste finnas utrymme för olika åsikter och att den demokratiska processen inte får inskränkas till ett enda parti. Det är med klarhet och tydlighet som vi kan göra nytta för de demokratiska värdena inte genom att relativisera och säga att det är litet olika på olika håll och att ett visst land kan få fortsätta att agera som hittills. Vidare har vi rapporten från Göran Persson. Där framgår följande: Biståndet från Sverige är inte förenat med villkoret att mottagarländerna skall köpa svenska varor eller tjänster. Därvidlag skiljer sig Sverige från de flesta andra länder som ger bistånd. Vi måste fråga oss om det är rimligt att ha helt andra principer än andra länder. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att Socialdemokraterna är intresserade av att införa mera av bindning i det svenska biståndet. Vi är helt överens om det det är fråga om att svenska företag skall vara mera aktiva i att ta upp order när multilaterala biståndsorganisationer skall stödja investeringar. Men vi är inte överens om det handlar om att införa bindningsregler i det svenska biståndet.

Herr talman! Det här är en debattskrift. Daniel Tarschys utelämnade en mening i det stycke han läste upp. Där står följande: Utan att ändra huvudinriktningen på svensk biståndspolitik borde det vara möjligt att i större utsträckning koppla denna till svensk industris exportmöjligheter. Vi har resonerat med Göran Persson om detta. Som jag sade i min första replik tycker jag personligen att detta är en dålig och felaktig formulering, dvs. att vi skiljer oss från de flesta andra länder. Det gör vi inte. De stora givarländerna har obundet bistånd. Vidare har vi frågan om demokratimålet. Vi svävar inte alls på målet. Daniel Tarschys kan få låna mitt anförande. Vi talar i klartext i fråga om demokratimålet. För en tid sedan var det parlamentariker från Afrika på besök i riksdagen. De sade att de har villkor på sig. Man vill strypa biståndet när landet är en enpartistat. Sedan blir landet en flerpartistat. Då vill man också strypa biståndet. Det ges olika signaler från regeringen och SIDA. Besökarna redovisade dessa problem. Det är detta vi socialdemokrater syftar på. Det måste ske en diskussion. Däremot går det aldrig att tolerera övergrepp mot mänskliga rättigheter. Vi ställer principen om mänskliga rättigheter högt. För oss är det inte bara fråga om de politiska och medborgerliga rättigheterna. Det är för oss också fråga om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Vi vill betona det. Demokratin är självklar för oss. Det gäller också värnandet om demokratin i utvecklingssamarbetet. Men för många länder är det en lång väg dit. Det är bara att konstatera. Bara analfabetismen utgör i sig ett problem för demokratin.
Herr talman! Jag är överens med Karl-Erik Svartberg om mycket. Jag är t.ex. överens med honom att det är en dålig fomulering i Göran Perssons rapport. Det gläder mig att Karl-Erik Svartberg har den inställningen. Jag hoppas att han för en debatt inom sitt parti på den punkten. Jag är också överens med Karl-Erik Svartberg att vi självfallet inte får strypa biståndet till länder som håller på att demokratiseras. I Sydafrika pågår en hoppingivande omvälvning. Trots att demokratiseringen sker under mycket dramatiska former med mycket våld, är det ändå en tydlig utveckling mot det bättre. Den vita minoriteten har efter många år gett upp sitt principiella motstånd mot lika rösträtt och är beredd att acceptera en sådan utveckling. Det måste självfallet vara en oerhört viktig uppgift för Sverige att fortsätta att stödja demokratiseringen i Sydafrika. Ingen, Karl-Erik Svartberg, vill strypa detta bistånd. Jag talar för de partier som utgör huvuddelen i riksdagen. Jag lovar att jag inte talar för Lars Moquists parti på den punkten.
Herr talman! Daniel Tarschys nämner i sitt anförande att det är nedslående att höra Ny demokrati ständigt och jämt uttala sig negativt om forskning. Det är kanske inte så märkligt att Daniel Tarschys hör sådana signaler, eftersom Tarschys mest har hört mina anföranden och argument. Vi i Ny demokrati är mycket positiva till forskning. Men den del av forskningen som vi är negativa till är den som mest berör utrikesutskottets område, nämligen u-landsforskningen, forskning för säkerhet och nedrustning och fredsforskning. Men vi är positiva till mycket annan forskning, främst teknikforskning och medicinsk forskning m.m. Sedan förstår jag inte riktigt Daniel Tarschys. Jag har aldrig framfört några synpunkter om lejon här i kammaren. Jag förstår inte varför Daniel Tarschys nämner just detta. Jag tar självfallet inte ansvar för vad andra kan ha sagt om lejon utanför denna kammare. Jag förstår inte varför Daniel Tarschys nämner lejon i detta sammanhang. De har aldrig dryftats i denna kammare.
Herr talman! Jag förklarade att det skett framsteg i Ny demokratis argumentering om biståndet. Jag tyckte att det var välgörande att höra ett nyanserat resonemang i stället för de något mer primitiva synpunkter vi har hört tidigare från en del av Lars Moquists partikamrater. Jag hoppas att Lars Moquist mottar denna komplimang utan att börja begrunda hur det var med dessa litet mer burdusa partivänners synpunkter. Vad sedan gäller forskningen finns det oerhört stora behov att öka våra kunskaper om utvecklingsländerna. Det finns många mycket svåra frågor om hur man bär sig åt i utvecklingsprocessen som måste begrundas. Det är samtidigt mycket viktigt att utveckla en forskningskapacitet och en vetenskaplig kapacitet hos u-länderna själva. Det har sedan länge varit en viktig del av svenskt bistånd att vi stödjer utveckling av en sådan forskningskapacitet. Vi har också själva försökt att se till att vi har en resursbas inom landet som kan backa upp vårt eget bistånd. Afrikainstitutet, som Ny demokrati vill lägga ner, har just till syfte att analysera utvecklingen i Afrika. Det skall utgöra en bas för överväganden om vilka insatser som behövs. Det är mycket avslöjande att man vill sopa bort hela denna resurs och att man säger att vi skall ha en sådan. Vi skall inte ha något kvalificerat tänkande och forskande om Afrika. Vi skall helt enkelt inte bry oss om vad som händer på den kontinenten.
Herr talman! Att vi i Ny demokrati inte har ställt oss positiva till fredsforskning, u-landsforskning och mycket annat har att göra med att vi anser att vi i dagens samhälle inte har råd med detta. Med ett budgetunderskott som är över 200 miljarder har vi valt att prioritera. Vi har då prioriterat en annan del av forskningen och nedprioriterat denna typ av forskning.
Herr talman! Om man inte har råd att skaffa sig kunskaper kommer man så småningom inte att ha råd att föra en bra politik.
Herr talman! Jag instämmer i det Daniel Tarschys sade i inledningen av sitt huvudanförande om den roll vårt bistånd skall spela och den mångåriga solidariteten med de fattiga och förtryckta. Man måste naturligtvis hela tiden ompröva bistånd och rätta till felaktigheter. Det är en process som hela tiden måste pågå. Jag har två frågor till Daniel Tarschys. De gäller detta att vi skall granska länders militärutgifter vid förhandlingar om biståndsinsatser. Jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag. Det har också kommit ut en bok där man redovisar fakta -- jag vet inte om det var u-avdelningen på UD eller SIDA som gav ut den. Informationen måste naturligtvis ytterligare förbättras. Men jag tycker att det är en mycket bra början. Man kan se vad de olika länderna satsar i form av militärutgifter. Men det finns ändå en inkonsekvens i vårt agerande. Å ena sidan skär vi inte ner våra egna militärutgifter, och å andra sidan exporterar vi vapen nästan hej vilt till olika länder vilka sannerligen inte respekterar de mänskliga rättigheterna. Daniel Tarschys talade mycket i sitt inledningsanförande om inkonsekvenser. Är inte detta en inkonsekvens som ändå måste vara rätt besvärande, Daniel Tarschys? Hur skall vi få uländerna att respektera oss i detta avseende när de kan peka på hur vi själva gör? Detta är inte bra.
Herr talman! Det är ett mycket viktigt ämne som Bertil Måbrink berör, nämligen frågan om hur man skall kunna nedbringa militärutgifterna i tredje världen. Det råder inget tvivel om att militära rustningar i många länder sväljer resurser som skulle kunna användas på ett mycket bättre sätt. Det har ibland föreslagits i debatten att man skulle införa ett villkor. Om ett land använder mer än ungefär 3 % eller 4 % av sin bruttonationalprodukt till militära ändamål skulle man inte ge något bistånd. Sådana villkor slår alldeles för blint. Vi vet att u-länder lever under radikalt olika villkor. Mocambique har kanske behov av säkerhetsstyrkor på en annan nivå än vad Costa Rica har, för att ta två extrema exempel. Dessa enkla villkor är antagligen omöjliga att genomföra. Däremot är det mycket angeläget att vi försöker bidra till att exportera säkerhet till tredje världen. Det kan vi t.ex. göra genom att stödja en dialog mellan länder som är rädda för varandra. Man kan som exempel ta sådana länder som Indien och Pakistan, eller Indien och Kina. Det är utomordentligt angeläget att det kommer till stånd ESK-liknande mekanismer och förtroendeskapande åtgärder mellan sådana länder, vilket gör det möjligt för dem att dra ner sina rustningar. Jag tror att Sverige och de västliga länderna tillsammans har en roll att spela i försöket att stödja olika typer av säkerhetspolitiska initiativ och arrangemang i olika u-landsregioner i syfte att nedbringa de militära rustningskostnaderna. Här kan vi göra konstruktiva insatser. Det är angeläget att vi arbetar för att finna sådana vägar. Men det är inte enkla kvantitativa villkor som måste användas, utan mer kvalitativa metoder.
Herr talman! Detta är inte så enkelt, vilket jag också sade. Jag åberopade den skrift som har kommit från u-avdelningen. Den är en bra början, men den måste naturligtvis bearbetas ytterligare. Det tror jag att vi kan vara överens om. Vi kanske kan hitta en vettig lösning på hur man skall mäta detta. Men jag är medveten om att det inte är så enkelt. Daniel Tarschys svarade inte på det sista jag frågade om. Låt mig först kommentera det som sades om att Sverige kan medverka till att förebygga konflikter. Där finns FN och det s.k. Skagendokumentet. Det var ett dokument som de nordiska FN-ambassadörerna gemensamt utarbetade. Det innehåller konkreta förslag till hur man skall förebygga att konflikter mellan olika länder i världen bryter ut. Det finns mycket väl fastlagt. Var det dokumentet har tagit vägen vet jag inte riktigt. Det kan ha begravts i FN-byråkratin, eller man kanske håller på att bearbeta det ytterligare. Sverige kan naturligtvis spela en roll, som Daniel Tarschys säger. Men Daniel Tarschys gick förbi det andra problemet när det gäller Sverige. På vilket sätt föregår vi med gott exempel med rustningskostnaderna här hemma och vår vapenexport? Jag ser här en motsättning. Det är i och för sig ett utmärkt förslag att man skall titta på u-ländernas rustningskostnader. Men detta förtas genom att Sverige är ett av de få länder som fortfarande ökar sina rustningskostnader. Enligt min mening bedriver Sverige alltjämt en ohämmad vapenexport till en mängd diktaturländer. Det finns här en motsättning och ett problem. Jag vill få Daniel Tarschys syn på detta.
Herr talman! Jag tvekar att fortsätta debatten. Bertil Måbrink vill nu föra en försvarsdebatt. Det finns tillfällen i denna riksdag då vi för en försvarsdebatt och funderar över hur stort försvar Sverige skall ha. Vi för inte den debatten i dag. Men jag kan försäkra Bertil Måbrink att jag stödjer det som är huvudlinjen i svensk försvarspolitik, nämligen att vi skall försvara vårt territorium mot de angripare som vi kan räkna med kan vilja kasta sig över oss på olika sätt, inte bara i dag utan också fem, tio år fram i tiden. Vår säkerhetspolitik är byggd på föreställningen att Sverige skall kunna försvara sig mot fientliga angripare. Jag menar att det är en riktig politik.